Herr talman! I dag har barn, lärare och föräldrar till elever i Waldorfskolor från hela landet rest till Stockholm för att demonstrera här utanför riksdagshuset och för att träffa oss riksdagsmän inför debatten. De har demonstrerat för sin självklara rätt att välja skola, för ett rättvist statsbidragssystem, där statsbidraget följer eleven till den skola eleven väljer — fristående eller allmän —, för sin rätt att få rättmätig del av de skattepengar som går till skolan, för att slippa betala för sina barns skolgång två gånger — först via skatten, sedan genom skolavgifter. De har demonstrerat för att den skola som de anser bäst skall kunna överleva. Jag har här framför mig ett stort, gult brev som har överlämnats till mig. Där står det om Waldorfskolornas kamp för frihet, jämlikhet och broderskap. Man skriver: Vi föräldrar och lärare i svenska Waldorfskolor kräver nu ekonomisk jämlikhet med grundskolan för att den lagstadgade rätten att välja skolform skall bli verklighet. Detta är underskrivet av en mängd elever, lärare och föräldrar. Herr talman! Det är fullständigt orimligt att fristående skolor såsom Waldorfskolorna skall behöva kämpa för sin överlevnad. Det är orättfärdigt att föräldrar inte skall kunna välja skola. Det är en skandal att det skall vara så i en demokrati som vår. Hade vår moderata politik fått gälla, hade Waldorfskolornas elever och föräldrar inte behövt demonstrera. Hade vår politik fått gälla, hade vi haft ett system där bidraget utbetalats till den skola som elev och föräldrar valt. Rätten att välja hade slagits fast. Vi hade haft ett statsbidrag för fristående skolor som hade varit likvärdigt med bidraget till allmänna skolor. Hade vår politik fått gälla, hade inte Waldorfskolorna behövt kämpa för sin överlevnad. Hade vår politik fått gälla, hade vi i Sverige haft mer av mångfald på 61 skolområdet och mer av den förnyelse och utveckling som detta skulle innebära. Det hade varit ett friare och bättre Sverige, där fler elever hade fått mer kunskap. Bo Rothstein, forskare vid statsvetenskapliga institutionen i Lund, skrev i en artikel i Sydsvenskan: ”Motivet för att medborgarna inte ska ges rätt att välja skola är att skolan ska stå under politisk kontroll, där riksdag och regering, skolöverstyrelse och länsskolnämnder och kommunala skolstyrelser garanterar en bra och likvärdig utbildning vid alla skolor. Men så gott som alla som forskar om den politiska styrningen av skolan, både i Sverige och internationellt, är överens om att denna styrning inte fungerar. Politikernas och skolbyråkraternas möjligheter att påverka skolan är, på gott och ont, utomordentligt begränsade. Ett system där föräldrarna fritt kunde välja skolor skulle vara utomordentligt utvecklande för skolan och lärarna. Goda skolor skulle dra till sig ett ökande antal elever och mindre bra skolor skulle vara tvungna att förändra sin verksamhet.” Ja, just så. Hela utbildningssystemet skulle få en nytändning om rätten att välja slogs fast och blev en reell möjlighet för alla elever och föräldrar! Varför, Helge Hagberg, vågar ni socialister inte använda den möjligheten? Vad har nu ni socialdemokrater för besked till de föräldrar som har demonstrerat i dag? I dag avslår ni enligt betänkandet kravet på ett nytt rättvist statsbidrag. I dag avslår ni kravet från oss moderater, folkpartiet, centern och miljöpartiet på ett överlevnadsbidrag till de fristående skolorna. Ett nytt statsbidrag utreds säger ni bara, som så många gånger tidigare. Vad har ni för besked till Waldorfskolan i Norrköping som tvingas stänga? Herr talman! Utbildningsutskottets betänkanden 12, 13 och 14 behandlar anslag till fortbildning, till grundskolor och till utlandsskolor. Vi moderater har i dessa betänkanden markerat vår syn att skolans huvuduppgift, att ge kunskaper och färdigheter, skall lyftas fram. Vi har gjort överföringar från olika anslag för att stärka det som borde vara skolans huvuduppgift — undervisningen. Vi har därmed kunnat öka den del av den s.k. förstärkningsresursen som avser undervisning med över 800 milj.kr. Detta stärker undervisningen, och det ger också kommuner och lärare större möjligheter att använda resurserna på det sätt som man finner angeläget. Hur man använder dessa resurser borde riksdagen inte lägga sig i. Låt lärarna bestämma över arbetets organisation, gruppstorlekar och metoder. De vet bäst vad som ger resultat. Vi moderater har också genom att sammanföra de olika anslag som används till fortbildning och genom att tillskjuta mera pengar kunnat föreslå 525 milj.kr. till fortbildning av lärare, 100 milj.kr. mera än regeringen. Fortbildningen är oerhört viktig för att man som lärare skall kunna hålla sina kunskaper aktuella och för att få ny kraft för att orka fortsätta i läraryrket. Fortbildningen måste vara inriktad på att ge ökade kunskaper i de ämnen som lärarna undervisar i. Ämneskunskaper ger den säkerhet och trygghet i lärarrollen som är så nödvändig. Det behövs personlig förmåga och fallenhet för att bli en bra lärare men samtidigt kunskaper. Utan rejäla kunskaper som grund har man svårt att bli en riktigt bra lärare och svårt att bedriva en le vande och engagerande undervisning. De lärare som vi själva minns från vår skoltid var de som var intressanta att lyssna till, de som kunde lämna läroboken och berätta, de som hade kunskaper att förmedla. Birger Hagård har tidigare i dag talat om det moderata förslaget till en ny, på ämnesstudier inriktad, lärarutbildning. Denna utbildning har vi föreslagit dels för att öka läraryrkets status och attraktionskraft, dels för att vi anser att lärarna behöver gedigna kunskaper i sina ämnen för en livslång lärargärning. Huvudorsaken är att vi vill lyfta fram skolans huvuduppgift — att ge kunskaper och färdigheter. Den inriktning på fortbildningen som vi nu föreslår är också ämnad att stärka lärarna och deras undervisning. Efter förra årets demonstrationer och skolkonflikt är det viktigt med kraftfulla satsningar för att stärka lärarna och ge dem arbetsglädjen tillbaka. Alltför många vittnar nu om missmod, och det är inte bra för skolan. Vi föreslår också att alla lärare erbjuds att delta i ämnesinriktad fortbildning om sammanlagt minst 20 poäng under en tioårsperiod. Genomgången fortbildning bör få genomslag vid lönesättningen. Mer kunskap och särskilt ansvar skall ge mer lön. Herr talman! Vi moderater har otaliga gånger fört fram vårt program för en bättre skola: —- En ny läroplan med klara mål som sätter kunskaper och färdigheter i centrum. — Ökade valmöjligheter både mellan olika skolor och när det gäller studieinriktning. —- En ny, på ämnesstudier inriktad lärarutbildning, och en fortbildning som är inriktad på ämnesfördjupning. Flera av dessa punkter har jag redan varit inne på, och jag skall ta upp en sista, nämligen möjligheten att välja inom skolan, särskilt på högstadiet. Det är bra att socialdemokraterna nu tycks ha ändrat inställning när det gäller tillvalet på högstadiet och förordar en vidgad försöksverksamhet med s.k. dubbelt tillval. Det är dock helt otillräckligt för att tillgodose elevernas skiftande anlag och intressen. På högstadiet har eleverna nått olika långt i mognad och kunskaper. Det kommer fram särskilt tydligt just på högstadiet. Många elever upplever att skolan är ganska meningslös, eftersom de inte får undervisning efter sina egna förutsättningar, efter egna anlag och eget intresse. Vi moderater har föreslagit ett högstadium med mer utrymme för tillval. Tillvalsmöjligheterna skall enligt vår åsikt anges enligt läroplanen för att man skall kunna garantera kvaliteten på tillvalet. Varje elev skall kunna välja flera alternativ. Det skall kunna gälla dels ämnen som är obligatoriska, dels sådana som inte är det, t.ex. ett eller två främmande språk utöver engelskan. Antalet tillvalstimmar bör gradvis öka ju längre upp i högstadiet ele ven når. Sammanlagt kan det bli cirka en fjärdedel av tiden, och timmarna bör tas dels från fria aktiviteter, dels från temastudierna. Efter årskurs nio — före gymnasieskolan — bör det finnas en möjlighet att komplettera, om så är nödvändigt. Herr talman! Jag yrkar bifall till samtliga reservationer som har moderata namn i ifrågavarande betänkande.

Herr talman! Detta är riksdagens huvuddebatt för våren om grundskolefrågor, så det finns väl anledning att en del beröra de principiella skiljelinjerna mellan partierna. Det saknas inte ämnen för detta i de betänkanden som ligger till grund för debatten. Folkpartiets skola skall både utbilda och fostra. Det är viktigt att det råder balans mellan de båda grundläggande målen för skolan. Vi uppfattar att det i aktuell socialdemokratisk skolpolitik finns en tendens att nedvärdera kunskapsmålet. Faktorer som skolan inte råder över har gjort att den fostrande uppgiften de senaste åren och årtiondena har fått en större betydelse än tidigare, men det får inte innebära att ambitionerna på undervisningens område mattas. Kunskapen måste stå i centrum, eftersom det är kunskapen som är skolans existensberättigande och unika kompetens. Jag hörde häromdagen ett radioinslag som handlade om ungdomar från Hasselakollektivet. De hade besökt skolor i Stockholm för att tala om drogfrågor, och de var uppenbarligen mycket chockade över vad de hade sett i några Stockholmsskolor. De vittnade om förstörelse, fler elever i korridorerna än i klassrummen, pennalism och drogmissbruk. De som vittnade har själva haft drogproblem och vistas därför på Hasselakollektivet. De har säkert sett ett och annat tidigare i livet, men icke desto mindre var de chockade. De tyckte att vuxenvärlden hade kapitulerat. Där sådana här situationer har uppstått runt om i landet har lösningen ibland blivit att man har tonat ned kunskapskraven. Man har fört ett resonemang om att man visserligen kanske inte lär eleverna så mycket men att de ändå har hållit sig i skolan. Och man menar att man därmed ändå har uppnått en del. Jag tror att detta är en ganska farlig väg. När man börjar tumma på kunskapsmålet, tummar man som sagt på skolans själva existensberättigande. Fryshusrörelsen, som arbetar bland ungdomar i Stockholm för att minska våld och drogmissbruk, vill starta en annorlunda skola här i Stockholm. Det kommer att bli en skola för dem som numera kallas värstingar, dvs. ungdomar med grava sociala problem. Men planerna går inte alls ut på att tona ned kunskapskraven — tvärtom. Genom att individualisera undervisningen hoppas initiativtagarna kunna skapa ett intresse och en förståelse för kunskapens betydelse, och därmed tror de sig kunna nå långt också med kunskapsförmedlingen. Jag hoppas verkligen att folket på Fryshuset får starta sin skola. Det rör sig om ungdomar som det offentliga systemet har misslyckats totalt med. Vi är i desperat behov av nya idéer. Men man vet ju aldrig hur det kommer att gå för sådana här idéer, eftersom friskolorna sitter trångt i vårt land. Mig veterligen finns det inte något land i västvärlden som har en sådan njugg inställning till, som det heter i författningarna, skolor med enskild huvudman. Det exempel jag nämnde visar hur spännande det ofta är att få fram nya idéer. För många av våra friskolor gäller ju att de kompletterar det offentliga systemet på ett mycket konstruktivt sätt. Enligt folkpartiets mening är det bara bra om skolsystemet i vårt land kommer att präglas av en större mångfald. Huvuddelen av den mångfalden tror jag kommer att skapas inom det allmänna systemet, men alternativa skolor är också välkomna. Här intar socialdemokrater och kommunister motsatt attityd. De tycks vara skräckslagna för alternativa skolor och bekymrade över tanken på större valmöjligheter. Låt mig i detta sammanhang erinra om den debatt som nu har pågått i flera år om allmän och särskild kurs i högstadiet. Jag vill inte alls påstå att det är det ideala individualiseringssystemet, men det är, som jag några gånger har påpekat från den här talarstolen, för närvarande en av de få valmöjligheter som föreligger i grundskolan. Jag tycker därför att det är bekymmersamt att man ideligen hör förslag om att avskaffa det systemet. Ett annat exempel som också Ann-Cathrine Haglund tog upp finns i ett av de betänkanden vi behandlar nu, nämligen möjligheten till tillval i högstadiet. Det är bra att socialdemokraterna och kommunisterna nu accepterar en vidgad försöksverksamhet med dubbelt tillval, men det är fullständigt obegripligt varför vissa valalternativ fortfarande skall blockeras. Vägen skall blockeras för de elever på högstadiet som vill läsa två fftämmande språk utöver engelska. Den möjligheten har funnits för ungdomar i den åldern tidigare, t.ex. när jag själv gick i skolan. Vi vet att det finns språkbegåvade ungdomar som skulle tycka att den här möjligheten var mycket stimulerande. Vi vet dessutom att behovet av språkkunskaper kommer att vara mycket stort i den värld vi nu går till mötes. Återigen intar socialdemokraterna attityden som går ut på att de vet bäst och att de inte vågar överlämna till andra att själva fatta beslut. Jag tycker att den attityden också framkom mycket tydligt i den frågedebatt jag häromveckan hade med skolminister Göran Persson om rätten att välja skola. Göran Perssons föregångare, Bengt Göransson, har ju i detta sammanhang gläntat litet på dörren. I den s.k. styrpropositionen sommaren 1988 talades tydligt och klart om ökade möjligheter att välja skola.

Trots att vi alla vet att många av friskolorna gör ett bra arbete och trots att vi alla vet att flera av dem nu har akuta ekonomiska svårigheter, har det varit omöjligt att samla en majoritet i utbildningsutskottet för ett anständigt statsbidrag till dessa skolor. Vi vill så snart som möjligt ha ett nytt system byggt på elevpengsprincipen. Frågan har långhalats i många år i utbildningsdepartementet. Det senaste beskedet är att proposition väntas i oktober. Det finns emellertid ett par friskolor som knappast kan vänta till hösten. De behöver ett överlevnadsbidrag som gör att de klarar sig fram till det att ett nytt och rättvisare system kan träda i kraft. Demonstranterna som vi har sett utanför riksdagshuset i dag har delvis kommit långväga ifrån. De har kommit därför att de in i det sista hoppas på en sinnesändring hos något av de partier som ingår i majoriteten. Kanske är det vpk som har de största praktiska möjligheterna att få fram ett beslut om en ändrad inställning. Jag vill verkligen vädja till Ylva Johansson och andra vpk-ledamöter att medverka till ett ändrat ställningstagande. Vid behov kan ju frågan återremitteras till utskottet. Jag skulle vilja säga några ord om min bedömning av det aktuella läget i den svenska skolan. I likhet med Ann-Cathrine Haglund är min bedömning, som jag bygger på ett antal besök de senaste månaderna, att läget är ganska bekymmersamt. Kommunaliseringsbeslutet kastar sin skugga över verksamheten och har skapat precis det missmod som vi varnade för i debatten i december. Det finns två faktorer som i mycket hög grad påverkar lärarnas arbetssituation. Det ena är klassernas storlek och det andra är fortbildningsmöjligheterna. Jag anser att det är mycket angeläget att minska klassernas storlek och öka fortbildningsmöjligheterna. På folkpartiets valaffischer vid 1988 års val stod det: Mindre klasser och mer kunskap. Jag tycker att dessa båda frågor har hamnat i ett mycket egendomligt läge. För att gå med på kommunaliseringsbeslutet hade vpk vissa krav på regeringspartiet. Två av dessa krav var ett program för en kraftigt utökad fortbildning och att klasserna i mellanoch högstadiet maximalt skulle ha ca 25 elever. Eftersom riksdagen i december ställde sig bakom dessa båda beställningar avstod vi i folkpartiet från att i vårt budgetalternativ tillföra medel för dessa båda ändamål, vilket vi hade gjort tidigare år. Vi utgick från att den överenskommelse som hade träffats mellan socialdemokraterna och vpk skulle gälla. Men på båda dessa punkter har nu vpk, det ena av dessa båda paktpartier, avgett reservationer med beställningar på program för att nå dessa mål. På något sätt litar man uppenbarligen inte på den överenskommelse som träffades i december. Vad är det som ligger bakom dessa båda krav i reservation 11 till betänkande UbU12 och i reservation 16 till betänkande UbU13? Har man i vpk blivit lurad i dessa båda frågor? Vi i folkpartiet anser, som jag tidigare har sagt, att fortbildningsmöjligheterna är mycket viktiga. Vi betonar, i likhet med moderaterna, att fortbildningen i första hand skall gälla fördjupade ämneskunskaper. Vi betonar över huvud taget ämnenas roll i skolan. Vi tror att det är viktigt för kunskapen. Jag noterar att utskottet apropå den gamla frågan om institutionsföreståndare och huvudlärare erinrar om ett gammalt uttalande i budgetpropositionen från 1986/87 års riksmöte där statsrådet underströk vikten av att det finns väl fungerande ämnesinstitutioner i skolan. Sanningen är ju att ämnesinstitutionerna i dag förfaller på många skolor. Det är bara ännu ett exempel på den nedvärdering av kunskapsmålet som vi spårar i aktuell socialdemokratisk utbildningspolitik. Jag skall inte fördjupa mig i lärarutbildningen. Men man kan konstatera att det under 1980-talet har fattats två stora beslut som folkpartiet har motsatt sig. Historiskt sett har folkpartiet medverkat till de allra flesta avgörande utbildningsbeslut som fattats här i landet. Men när det gäller de två mycket stora beslut som fattats under 1980-talet har socialdemokraterna gjort upp med andra partier. Det gäller beslutet om lärarutbildning och kommunaliseringsbeslutet. Jag har redan tidigare berört kommunaliseringsbeslutet, men jag måste ändå i förbigående konstatera att det beslut som fattades om lärarutbildningen var olyckligt. Det är svårt att få sökande till lärarutbildningarna, och det finns en betydande oro i kommunerna för vad som kommer att gälla när de nya lärarna kommer ut i skolan, eftersom det nuvarande systemet för skollokaler, schemaläggningsprinciper, tjänstetyper och liknande inte är anpassat till den nya utbildningen. Jag vill till sist säga ett par ord om två helt andra saker som också behandlas i dessa betänkanden. Det ena gäller utlandsskolorna. Utlandssvenskarna gör mycket viktiga insatser för vårt land och för de länder där de bor. Det största problemet för utlandssvenskarna är ofta barnens skolgång. Vi i folkpartiet anser att det är viktigt att kvaliteten i utlandsskolorna ökar. Vi har därför föreslagit ett större bidrag till svenska skolor i utlandet. Den andra frågan som vi tar upp i en reservation rör de utbildningsmöjligheter som finns för ungdomar med grava handikapp. Vi står helhjärtat bakom den grundläggande princip som finns på detta område, nämligen att handikappade elevers undervisning skall integreras så mycket som möjligt med undervisningen i den ordinarie grundskolan och gymnasieskolan. Men sanningen är ju den att det i många fall därutöver behövs institutioner vilka dessa elever under kortare eller längre perioder kan besöka för att få nya hjälpmedel utprovade eller för att på annat sätt få stöd. Det finns några sådana institutioner. Jag har vid flera tillfällen tagit upp Bräcke Östergård i Göteborg. I en annan motion från i år tar folkpartiet upp Folke Bernadotte-hemmet i Uppsala. Det finns ytterligare ett par sådana institutioner som gör fantastiska insatser. De har det gemensamt att deras finansiering är ganska osäker. Bräcke Östergård har just nu fått ett bidrag från allmänna arvsfonden, vilket har klarat dess situation. Folke Bernadotte-hemmet lever med en fortsatt osäkerhet. Vi i folkpartiet anser att det finns ett behov av en riksdagsbeställning till regeringen om ett något fastare finansieringssystem för de fyra regioninstitutioner som utför ett mycket viktigt arbete inom handikappomsorgen. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till de reservationer till utbildningsutskottets betänkanden 12, 13 och 14 som folkpartiet har medverkat till.

Herr talman! Det betänkande som behandlar utbildningsbudgeten för detta år är skäligen tunt och tämligen innehållslöst. Det i sin tur beror naturligtvis på att också budgetpropositionen var tämligen innehållslös i detta av seende. Egentligen är det ganska få frågor som det har blivit någon större debatt kring i utbildningsutskottet, och det finns heller inte särskilt många reservationer. Jag skall i varje fall kommentera några av dessa frågeställningar. Den första fråga som jag vill ta upp är särskilda utvecklingsinsatser i skolan. Regeringen föreslår nu ett annorlunda system för hur dessa resurser skall användas, något som vi i centerpartiet inte har haft några invändningar mot i övrigt. Men vi anser att det finns ett par områden som särskilt borde uppmärksammas. Det ena området är av naturliga skäl miljöområdet, som blir mer och mer aktuellt, och det andra området är skolans internationalisering, vilket också har en ökad aktualitet. På denna punkt har vi inte fått något gehör, och vi har därför tvingats att reservera Oss. När det gäller frågan om de dubbla tillvalen kan man ha litet olika motiv för att den försöksverksamheten skall utökas och förhoppningsvis framöver permanentas. För vår del ser vi framför oss en möjlighet att tillföra grundskolans högstadium ytterligare ett obligatoriskt främmande språk. Det hänger också samman med de frågor som berördes i debatten tidigare här i dag där Marianne Andersson i Vårgårda pläderade för att också tidigarelärarna skall ha kompetens att undervisa i engelska. Det är nämligen viktigt att man kan starta med det första främmande språket tidigt i grundskolan för att sedan också kunna föra in ett andra språk på högstadiet. Det är vårt motiv för denna reservation. Statsbidragssystemet för grundskolan är ett kärt debattämne som vi har dragits med ett antal år. Vi kan nu se framför oss, förhoppningsvis till hösten, en proposition i den frågan. Vi har därför i år nöjt oss med att upprepa några av de huvudprinciper som vi tycker skall gälla för detta. Där finns bl.a. den fråga som Lars Leijonborg berörde, dvs. frågan om högst 25 elever i varje klass. Vi har efter fjolårets s.k. kommunaliseringsbeslut betraktat det som en självklarhet att det skulle bli verklighet. Men av det har vi ännu inte sett några resultat. Det finns också ett gemensamt uttalande i utbildningsutskottet att det s.k. basresursmedeltalet på mellanstadiet skall avskaffas.Det är en administrativ anordning som bidrar till att öka klasstorleken, dvs. medverka till att det blir fler elever i varje klass än vad som eljest skulle vara nödvändigt. Det finns ingen motsvarande anordning när det gäller lågoch högstadiet. Det är mot den bakgrunden skäligt att riksdagen nu fattar beslut om s.k. sammansatta klasser som går över stadiegränsen från mellantill högstadiet. Man bildar t.ex. en klass, B-form, från årskurs 3-4, som betraktas när det gäller delningstal och basresurstilldelning som om den vore en mellanstadieklass. Delningstalet blir 30, även om mer än hälften av eleverna är lågstadieelever. Vi tycker att det vore ett rimligt beslut om riksdagen, mot bakgrund av uttalandet om högst 25 elever i varje klass, åtminstone skulle sträcka sig så långt. Men det har inte varit möjligt. Som en förlängning av det beslutet ser vi ett statsbidragssystem med samma delningstal i alla stadier. Då slipper man de besvärliga stadieövergångarna. Om man genomför ett nytt statsbidragssystem, vilket vi alla pläderar för med litet olika utgångspunkter, bör det vara alldeles naturligt att de fristående skolorna inrangeras i samma statsbidragssystem. Det finns inget som helst skäl till att de skulle behandlas på något annat sätt i fortsättningen. Det har vi också hävdat under ett antal år. När man nu hör de diskussioner som har förts och de brandtal som framför allt Ann-Cathrine Haglund har hållit till de fristående skolornas lov och bidragssystem för dem, tycker jag att det kan finnas skäl att ge en liten historisk bakgrund så att vi har klart för oss vad som gäller och vilka beslut som har fattats. Fram till början av 1980-talet fick de fristående skolorna inte några statsbidrag över huvud taget. Från 1976 och åren framåt var det en borgerlig regering där under merparten av åren moderaterna hade skolministerposten, och de hade bakom sig en majoritet i riksdagen. Men inte någon gång under de åren lyckades de få fram förslag till ett statsbidragssystem för fristående skolor. fr.o.m. våren 1981 t.o.m. hösten 1982 var det en tvåpartiregering bestående av folkpartiet och centern. Centern hade där skolministerposten. Under den perioden lades det fram en proposition för riksdagen om statsbidrag till fristående skolor. Det statsbidraget var redan då otillräckligt, och i förhållande till statsbidragen till det övriga skolväsendet är det mycket mycket knappt tilltaget. Man skall ha klart för sig att det var den möjlighet som över huvud taget fanns att få ett statsbidragssystem för vilket det i riksdagen kunde bildas en majoritet som kunde vara bestående och inte skulle omedelbart rivas upp. Under den tid som propositionen bereddes, och innan den kom till beslut i riksdagen, kom det ett mellanliggande val, och en socialdemokratisk regering tillträdde 1982. Förslaget var så förankrat att det ändå genomfördes. Riksdagen fattade således ett majoritetsbeslut om att de fristående skolorna också fortsättningsvis skulle få statsbidrag. Även moderata samlingspartiet biträdde det förslaget och den bidragsnivå som beslutades. I en särskild reservation sade man sedan att man nu accepterade förslaget men att man begärde ett nytt förslag till statsbidragsregler. Jag tycker att det kan vara bra att ha detta med sig när man hör alla de stora och vackra orden och all den dådkraft som strömmar ut inte minst från Ann-Cathrine Haglund. Nu närmar sig sanningens ögonblick. Bl.a. ser vi framför oss att vi kanske får ett nytt statsbidragssystem där det blir möjligt att göra vissa korrigeringar. Men fram till dess är vi alla medvetna om att ett stort antal av dessa fristående skolor har akuta ekonomiska bekymmer. För att klara sig fram till den tidpunkt då ett nytt statsbidragssystem kan träda i kraft behöver skolorna någon form av överlevnadsstöd. Det är det vi skall ta ställning till här om en liten stund. Om jag har läst materialet rätt har moderata samlingspartiet över huvud taget inte ens någon motion i frågan, utan det har hakat på folkpartimotionen i en gemensam reservation. När man läser den reservationen blir man litet betänksam eftersom där inte föreslås några pengar, till skillnad från centerreservationen och det förslag vi har lagt fram i riksdagen. Centern föreslår att vi här och nu skall besluta om att anvisa 10 milj.kr. till ett s.k. överlev nadsstöd till de fristående skolorna. Då nöjer sig folkpartiet och moderaterna med att begära att regeringen skall återkomma och lägga fram någon form av förslag. ”Snälla regeringen, kan ni inte hjälpa oss och ge de fristående skolorna någon form av stöd?” Jag tycker att det är betydligt rejälare att man säger att ”nu är vi beredda att besluta om detta. Vi är beredda att anvisa de pengar som det kostar att ge de fristående skolorna denna chans.” Men det gör man inte. Man nöjer sig med att fråga regeringen om den inte skulle kunna tänka sig att senare under året komma tillbaka med någon form av tilläggsproposition och anvisa pengar för ändamålet. Jag tycker faktiskt inte att det är så fruktansvärt handlingskraftigt — om jag skall vara ärlig. Jag går då tillbaka till dagens beslut. Jag vill ställa en fråga till Helge Hagberg, som företräder utskottsmajoriteten i denna debatt. Vi vet att det kommer att dröja innan det kommer förslag till ett nytt statsbidragssystem. I bästa fall kommer det en proposition under hösten. Gissningsvis kan det, om propositionen leder till beslut, i bästa fall innebära att vi har ett nytt statsbidragssystem per den 1 juli 1991. På vilket sätt, Helge Hagberg, har man tänkt sig att de fristående skolorna, som har akuta ekonomiska problem, skall kunna överleva fram till det datumet? Vilka åtgärder är ni från majoritetens sida beredda att vidta? Tänker ni lugnt sitta här och titta på medan ett antal av de fristående skolorna tvingas att stänga och några av dem kanske bringas i konkurs? Det är frågor som jag gärna vill ha svar på från Helge Hagberg under den fortsatta debatten. Låt mig sedan beröra ett par av de övriga betänkandena. Ett betänkande handlar om fortbildning. Där finns det ett centerförslag, vpk är också med, om medel till fortbildning för yrkeslärare. Det rör sig om ett ganska blygsamt belopp, 12 milj.kr. Yrkeslärarna kan tyckas inte vara en särskilt stor grupp i lärarkollektivet. I det här sammanhanget är de en oerhört väsentlig grupp. De är de yrkeslärare som skall se till att genomföra den försöksverksamhet som nu pågår med den s.k. ÖGY-reformen. För att den verksamheten skall kunna fortsätta att utvecklas och leda fram till ett beslut om en permanent treårig yrkesutbildning, vilket vi alla har förhoppningar om, är det oerhört viktigt att yrkeslärarna får den fortbildning som de har önskemål om och som även skolöverstyrelsen har haft med i sin anslagsframställan men som regeringen har prutat bort. Slutligen skall jag beröra undervisningen för svenska elever i utlandet. Det finns där två frågor som är tämligen akuta. Den ena har vi diskuterat tidigare här i kammaren vid ett flertal tillfällen. Det gäller högstadieundervisning vid den svenska skolan i Fuengirola i Spanien. Vi har från centerpartiet återigen föreslagit att pengar anvisas för att skolan skall få ett högstadium. Det finns nämligen tillräckligt många elever för det. Dessutom sker samverkan med de finska och norska regeringarna — även elever från Finland och Norge undervisas vid skolan. Vi tycker att det är lämpligt att skolan får ett fullständigt högstadium och att eleverna inte skall vara hänvisade till korrespondensundervisning även i fortsättningen. Den andra frågan som vi har tagit upp gäller en utlandsskola på gymnasial nivå i Nairobi i Kenya. Där finns också ett mycket stort antal elever som i dag är hänvisade till korrespondensundervisning.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

Herr talman! Jag hade ovanligt litet att invända mot Larz Johanssons anförande. Det var utmärkt på många sätt. Han gjorde dock en stor sak av en liten och teknisk fråga, nämligen skillnaden mellan å ena sidan centerns reservation och å andra sidan vår och moderaternas reservation i frågan om överlevnadsbidrag. Folkpartiet och moderaterna har valt en teknik som är mycket vanlig i riksdagen, nämligen att man ber regeringskansliet göra en mer exakt bedömning, när man tycker att man inte har tillräckligt beslutsunderlag. Beställningen är utomordentligt tydlig. Larz Johansson använde förklenande uttryck och sade att vi ”frågar” regeringen. Så är det inte. Vi gör en mycket tydlig beställning. Det konkreta resultatet blir sannolikt ett belopp som ligger i närheten av det som centern har yxat till. Vi har valt denna teknik för att få ett mer exakt beslutsunderlag. Jag tycker inte att denna tekniska fråga skall skymma det faktum att vi här har en borgerlig enighet i en principiellt viktig utbildningsfråga.
Herr talman! Som vanligt ägnar Larz Johansson sin kritik åt övriga borgerliga partier, särskilt moderata samlingspartiet. Det blir litet patetiskt i längden. Vad beträffar historien hann vi inte presentera något förslag till nytt statsbidragssystem under tiden med moderat skolminister, men vi startade en process när det gäller de fristående skolorna. Om vi hade fått fortsatta möjligheter på den posten, skulle förmodligen statsbidraget så småningom ha blivit annorlunda än det blev. Det var bra att det kom till i alla fall. Jag tror inte att någon som har läst vår motion om rätten att välja skola kan sväva i ovisshet om att vi vill ha ett statsbidragssystem som ger de fristående skolorna bidrag likvärdiga med andra skolors. Ingen kan sväva i tvivelsmål om att vi vill stötta ett krav på överlevnadsbidrag. Att vi inte hade något yrkande var dumt. Vi hade inte det. Men innebörden i vår motion är just att vi vill ge rättvisa möjligheter för fristående skolor och självfallet stötta ett överlevnadsbidrag. När det gäller skillnaden mellan reservationerna vill jag instämma i det Lars Leijonborg sade — det är en teknisk skillnad, och slutsumman blir ungefär densamma.
Herr talman! Det är möjligt att man kan kalla det för en teknisk skillnad. Jag tror dock att den i detta fall har en särskilt stor betydelse. Först vill jag säga till Lars Leijonborg att vi inte ”yxar till” när vi lägger fram våra motionsförslag, utan vi försöker skaffa oss en ordentlig uppfattning om hur den verklighet ser ut som vi vill vara med och påverka. Om man från folkpartiets sida anser att man inte har tillräckligt beslutsunderlag, får det stå för folkpartiet. Moderaterna hade uppenbarligen inget underlag alls, eftersom de inte har väckt någon motion. Så till skillnaden. Man kan ju ha förhoppningen att här i riksdagen försöka samla en majoritet, man kan hoppas att vpk — helst hela partiet eller också enskilda ledamöter i partiet — och enskilda socialdemokrater, som säkert också har stor förståelse för många av de fristående skolornas bekymmer, skall biträda ett förslag. Då är det naturligtvis mycket enklare för dem att ta ställning till att här och nu anvisa en bestämd summa pengar till detta ändamål, i stället för att de skall behöva gå till sin egen regering och begära ett nytt förslag om mera pengar. Denna fråga är mer än en teknisk fråga. Det är också en fråga om att försöka få fram ett majoritetsbeslut. Därför är det viktigt att frågan är klart och koncist formulerad.
Herr talman! Denna fråga är egentligen inte värd att öda mer tid på. Jag tror precis tvärtemot vad Larz Johansson tror — det borde vara lättare att få en majoritet för en beställning till regeringen än för ett förslag om ett fastställt belopp.
Herr talman! Om det kan vi naturligtvis tvista. Men det finns ännu en faktor som inte är oväsentlig i sammanhanget, och det är tidsfaktorn. Vi vet att det redan i dag finns en skola som har tvingats avbryta sin verksamhet. Detta är alltså något akut. Om riksdagen fattar beslut här och nu, finns pengarna tillgängliga ganska omgående. Om man däremot skall invänta att regeringen först skall skaffa sig beslutsunderlag och sedan återkomma med en tilläggsproposition, som riksdagen skall fatta beslut om, kan tidsutdräkten bli ganska betydande. Det är förmodligen uteslutet att vi så fall kan fatta beslut under innevarande riksmöte. Då kan det alltså inte bli aktuellt med tilläggsbidrag förrän till hösten. Jag är rädd för att det i många fall är för sent.

Herr talman! Jag frågar mig vad det är för kunskapskrav som framtidens samhälle och framtidens arbetsliv ställer. Vad är det för behov som skolan skall fylla inför det yrkesliv, den vardag och det samhälle som komma skall? Det är inga enkla frågor att svara på, men nödvändiga att i alla fall försöka svara på, ifall man menar allvar med sina skolpolitiska krav. Om man läser en del av de platsannonser som just nu översvämmar de stora morgontidningarna, i alla fall i Stockholm, kan man kanske få viss vägledning. Jag ser ofta annonser av typen: Vi söker dig, du kreativa person, som har lust att hugga tag i nya arbetsuppgifter, som kan ta egna initiativ, som självständigt kan lösa problem osv. Kreativitet är tydligen viktigt. Många arbeten är fortfarande monotona och utarmande, men inom allt fler områden höjs nu kraven på kreativ förmåga. Också jag tror att kreativitet är ett framtidens behov. Personkemi är ett annat ord som man allt oftare stöter på. Det är ett modeord, som kan översättas med samarbetsförmåga. Förmågan att samarbeta blir allt viktigare. Kunskapskraven inom arbetslivet ökar. All nödvändig kunskap kan sällan samlas inom en och samma person. Det krävs att man kan samarbeta med andra människor, som kanske besitter andra kunskaper och erfarenheter än man själv gör. Samarbetsförmåga tror jag är något som framtidens problem och framtidens arbetsliv kräver. Man brukar säga att vi lever i ett informationssamhälle. I stor utsträckning tror jag att det är sant. Både som samhällsmedborgare och som anställda blir vi Överösta med information och fakta, det bara strömmar till oss. Förr gick en klassklyfta mellan dem som hade tillgång till information, kunskap och fakta och dem som inte hade det. I dag går klyftan snarare mellan dem som kan hantera, värdera och sortera denna information och dem som inte fått lära sig det. Framtiden kommer att ställa krav när det gäller förmågan att granska kritiskt. De som är unga i dag kan knappast räkna med att ha samma arbetsuppgifter hela sitt yrkesverksamma liv. Arbetslivet utvecklas snabbt, och så gott som alla människor måste i dag räkna med att fortbilda sig, omskola sig eller vidareutbilda sig. Det är alltså viktigt att ha en bas som gör att man klarar ett flexibelt arbetsliv och att man har förmågan att lära sig mer och ta till sig nya kunskaper. Framtiden kräver en utbildning som bäddar för att man skall kunna lära sig mer. Jag tror att framtidens samhälle och framtidens arbetsliv har behov av just detta; kreativitet, samarbetsförmåga, förmåga att granska kritiskt och beredskap att lära sig mer. Detta borde vara nyckelorden i den skola där alla barn och ungdomar går, men det är det inte. Många elevers erfarenheter av skolan, särskilt av högstadiet, är nedslående. Skolåren uppfattas av många som en tid då det först och främst gällde att komma i tid, sitta still och hålla tyst. Trots många lärares och elevers utmärkta arbete och engagemang är det som om skolans inneboende struktur ideligen sätter käppar i hjulen för dem som allvarligt försöker förverkliga läroplanens mål. Vi måste då fråga oss om det är så att skolan är organiserad efter ett samhälle som kanske inte längre finns. Är det kraven från en svunnen tids arbetsliv som gör att elever i dag upplever kraven att komma i tid, sitta still och hålla tyst som det centrala i skolan? En av grundskolans uppgifter är att ge en demokratisk fostran. Läroplanen säger att lärare och elever tillsammans skall planera, genomföra och utvärdera undervisningen. Elevernas inflytande och ansvar måste stärkas dels av demokratiska skäl, dels därför att det är ett krav för att undervisningen skall ge bra resultat. I den kreativa process som inlärning och kunskapsutveckling är spelar eleven själv huvudrollen och måste själv vara delaktig. Det går inte att tvinga på någon kunskap. Den kunskap som eleven själv har efterfrågat är den kunskap som har det största värdet. Det finns alltså många skäl till att elevernas inflytande måste öka i skolan, framför allt när det gäller att planera, genomföra och utvärdera undervisningen. Trots detta visar undersökningar att demokratiarbetet i skolan går mycket trögt. Det tycks vara utomordentligt svårt att ge eleverna ett reellt inflytande över skolarbetet. Åtskilliga studier visar att eleverna önskar mer inflytande över sin situation, såväl när det gäller trivsel, ordning och undervisningens innehåll som i fråga om arbetssätt. De sämsta möjligheterna till inflytande har eleverna vad gäller undervisningen. Det är samtidigt här som eleverna har redovisat störst önskan om ett vidgat inflytande. De projekt om elevdemokrati som genomförts i Sverige har gällt lågoch mellanstadierna. Enligt skolöverstyrelsen förefaller det vara så att ju högre upp i utbildningen man kommer, desto starkare blir styrningen av undervisningen och desto mindre inflytande får eleverna. Detta överensstämmer dåligt med läroplanens uttalande om att ökad ålder och mognad hos eleverna ger förutsättningar för ett ökat medinflytande över den egna arbetssituationen. Läroböckerna har fortfarande en central plats i undervisningen. Studier visar att de står för det mesta av innehållet och definierar vad som är viktigt att kunna. Flera studier visar att eleverna sitter den mesta tiden tillsammans i klassrummet och lyssnar på läraren eller löser likadana uppgifter. Grupparbete, liksom verkligt individuella uppgifter, är undantag. Ännu mer ovanliga är fältstudier eller projektarbeten. Eleverna får sin kunskap huvudsakligen genom läroboken och läraren. Det är läraren som talar, medan eleverna sitter tysta eller svarar på frågor. Skolöverstyrelsen har dragit slutsatsen att det undervisningssätt som dominerar inom skolan i dag är ett hinder för att utveckla ett ökat elevinflytande. Det finns säkert några som tycker att jag överdriver och svartmålar den svenska grundskolan. Jag hoppas att det skall stå klart för alla att trots att vi i vpk är kritiska till mycket inom skolan, känner vi samtidigt stolthet över den svenska grundskolan. Vi har förmodligen en av världens bästa skolor, och det är viktigt att vi i vår iver att argumentera för förändringar, förbättringar och kanske ökade anslag inte odugligförklarar den svenska skolan. Lars Leijonborg hyllade nyligen uppdelningen i allmän och särskild kurs i matematik och engelska i grundskolans högstadium. Anledningen till lovsången sägs vara att det är en av de få valmöjligheter som i dag finns i grundskolan. Att flera undersökningar — senast från högskolan för lärarutbildning i Stockholm — visar att det är just de elever som har de största svårigheterna i skolan som missgynnas av alternativkurssystemet med allmän och särskild kurs tycks inte bekymra folkpartiet. Mängder av spännande utvecklingsarbete pågår varje dag i klassrum runt om i landet. Ett fantastiskt arbete utförs dagligen av elever och lärare utan att det möter någon större uppmärksamhet. Den grå vardagens pedagogik, om uttrycket tillåts, må vara aldrig så färgstark — kanske får den ändå inte någonsin hälften av den uppmärksamhet som omger privatskolorna eller friskolorna. I dag har upprörda föräldrar, elever och lärare från Waldorfskolorna stått utanför riksdagshuset och demonstrerat för ökade statsbidrag. De visar ett glödande engagemang för den egna skolan och för en pedagogisk idé. Ett sådant engagemang är och bör vara den drivkraft som gör att elever, föräldrar och lärare kan samarbeta kring det gemensamma och oerhört viktiga projekt som skolan är. Men skolor kan ju inte leva av engagemang allena, det krävs ju också pengar. Jag vet att många som är engagerade i Waldorfskolorna kommer att bli besvikna på oss i vpk i dag, då vi inte går samman med de borgerliga om höjda statsbidrag till friskolorna utan kommer att rösta för utskottsmajoritetens avstyrkande. Jag har träffat åtskilliga Waldorfsentusiaster som har den syn på kunskap, bildning och barns växande som överensstämmer med vpk:s. Mot den bakgrunden anser många att vi i vpk borde vara de största tillskyndarna av ökade statsbidrag till dessa skolor utan betyg och med teori och praktik i nära samarbete. Men frågan om statsbidragssystemet måste lösas i ett sammanhang och med ömsesidiga insatser för att vi skall få ett system som gynnar mångfald och lokalt engagemang, samtidigt som det är rättvist och solidariskt för elever med skilda behov och förutsättningar. I höst hoppas vi kunna vara med och besluta om ett nytt statsbidragssystem till skolan, och i det sammanhanget kommer vi i vpk att också pröva frågan om bättre ekonomiska förutsättningar för t.ex. Waldorfskolorna. Men vi är inte beredda att nu föregripa denna diskussion och denna prövning. Lars Leijonborg uttryckte också oro för att vi i vpk skulle ha blivit lurade när det gäller det framtida statsbidragssystemet. Jag tror inte att Lars Leijonborg behöver vara så orolig över huruvida vpk blir lurat eller inte. Nu, liksom i december, är det vpk och socialdemokraterna som står bakom utskottsmajoriteten i statsbidragsfrågan. Vad som skiljer oss åt är anslagsbeloppet. Om jag vore Lars Leijonborg skulle jag snarare vara orolig för att det är folkpartiets väljare som blir lurade. Folkpartiets brösttoner från kommunaliseringsdebatten har enligt tidningsuppgifter förändrats till ett kommunalt manifest, där man föreslår en sammanslagning av skolor och fritidshem för att frigöra resurser till äldrevården. Dubbla personalgrupper och dubbla lokaler för samma barn anses ohållbart, enligt dessa tidningsuppgifter. Herr talman! För att åstadkomma en utveckling av skolan i den riktning som jag här har skisserat krävs naturligtvis många skilda insatser. En del av dem finns med i de betänkanden som vi nu debatterar. Jag tänker inte gå in i detalj när det gäller våra förslag som finns redovisade i de reservationer som vpk har undertecknat. Men jag vill nämna två nyckelord. Det första är lärarna. Lärarna är, tillsammans med eleverna, den viktigaste resursen i skolan. I elevernas kunskapssökande är det lärarna som är den viktigaste kunskapsoch inspirationskällan. I en bra fungerande skola måste det finnas väl utbildade lärare som fungerar bra tillsammans, trivs med sitt arbete och kontinuerligt utvecklas och fortbildas. Vi föreslår satsningar på fortbildning för lärare i samband med ÖGY-försöken inom gymnasieskolan, fortbildning i miljöundervisning och ökade resurser för kompletteringsfortbildning. Vi föreslår också att varje elev skall få tillgång till mer av den viktiga resurs som lärarens tid och engagemang utgör. Vi vill anslå 250 milj.kr. till minskade undervisningsgrupper och låta eleverna i B-skolans årskurs 3/4 i bidragssammanhang behandlas som en klass i lågstadiet. Det andra nyckelordet är utveckling. Några av de områden som behöver utvecklas är: kultur i skolan, miljöundervisningen, elevaktiva arbetssätt och ökad ämnessamverkan. Vi föreslår därför kraftigt ökade resurser för utvecklingsarbete. Regeringen och utskottsmajoriteten, däremot, föreslår en minskning av dessa resurser med ca 10 milj.kr. Vi i vpk är allvarligt oroade över de stora bristerna när det gäller elevinflytandet och det som brukar kallas elevaktiva arbetssätt. Det är ju oerhört märkligt om det är så att eleverna får mindre och mindre att säga till om när det gäller undervisningen ju högre upp i utbildningen de kommer. Jag skulle vilja fråga socialdemokraternas Helge Hagberg: Hur vill ni förändra den traditionella katederundervisningen, som fortfarande dominerar? Vad vill ni göra för att öka elevernas möjligheter att själva påverka den inlärningsprocess där de själva spelar huvudrollen? Jag lever inte i illusionen att det skulle vara någon lätt uppgift. Men om ni minskar resurserna för utvecklingsarbete är det väl naturligt att redovisa vilka andra vägar socialdemokraterna har tänkt att gå. Jag förutsätter att vi i den här frågan är överens om färdriktningen, Helge Hagberg. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till de reservationer som vpk har ställt sig bakom och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Ylva Johansson talar ofta konkret, och det är ofta intressant att lyssna på henne. Så även i dag. Men när hon kom in på frågan om friskolorna tyckte jag att det blev helt obegripligt. Då var det verkligen fråga om politikerspråk. Det var en dimma som det var mycket svårt att se genom. Så småningom kom Ylva Johansson fram till frågan om hur vpk skall ställa sig i höst om det kommer förslag till ett nytt statsbidragssystem. Jag kunde se så mycket genom dimman att jag i alla fall förstod att vi inte kan hoppas på något överlevnadsbidrag till dess. Det blev inte heller något besked på den punkten. Vpk skall pröva frågan om man kan medverka till ett rättvist system. Det tycker jag är mycket nedslående. Faktum kvarstår att vpk inte tillhör utskottsmajoriteten när det gäller fortbildningen och klassstorlekarna. På båda dessa viktiga punkter — som många lärare upplever som ljuspunkter i mörkret när vi fattade kommunaliseringsbeslutet den 8 december — har vpk reserverat sig. Folkpartiet vidhåller sin skepsis gentemot kommunaliseringsbeslutet. Vi ansåg att det var olyckligt i sak och olyckligt till form. Frågan om man skall samlokalisera fritidshem och skolor i samma byggnadskomplex är något helt annat. Det är riktigt att vi i många kommuner och vid en kommunal konferens i Göteborg för en tid sedan har talat om att det av ekonomiska skäl borde vara vanligare att fritidshemsverksamheten bedrivs i skolans lokaler. Ylva Johansson kan hänvisa till hur många forskningsrapporter som helst, men jag tror inte att det stora problemet i dagens högstadium är att det finns för mycket valfrihet och för mycket individualisering. Jag är övertygad om att problemet är det motsatta. Jag tycker att vi kontinuerligt skall arbeta oss fram till mera valfrihet och mera individualisering. Jag tror i och för sig inte att systemet med allmän och särskild kurs är det slutliga och ideala systemet. Min enkla ståndpunkt har dock varit att innan vi har kommit på något bättre måste det vara fel att avskaffa det system vi har. Ylva Johansson beskriver den skola hon vill ha. Några av friskolorna har på många sätt förverkligat den skolan. Ändå skall Ylva Johansson till hösten bara pröva om hon vill ha ett rättvist system. Är det allt ni kan säga i dag?

Herr talman! Det är naturligtvis olyckligt när skolor, som i t.ex. Norrköping, tvingas stänga på grund av brist på pengar. Det är också litet märkligt när partier säger att vi nu måste anslå särskilda medel genast och att vi inte kan vänta på prövning av ett nytt statsbidragssystem, samtidigt som man har deltagit i en kraftig nedskärning av kommunernas resurser.
Herr talman! Det allmänna skolsystemet har drabbats av en del nedskärningar, bl.a. på grund av minskade statsbidrag till kommunerna. Det är riktigt. De problemen kommer dock inte i närheten av de problem som friskolorna har drabbats av. Det går inte att jämföra de ekonomiska villkor som gäller för friskolorna och för de allmänna skolorna på samma gång. Att använda nedskärningarna i det allmänna systemet som något slags försvar för det armod som råder på många håll inom friskolorna är ett dåligt försvar.
Herr talman! Anledningen, Lars Leijonborg, till att man nu säger att man inte kan vänta ett halvår eller ett år med frågan om statsbidrag till dessa Waldorfskolor hänger bl.a. samman med de skilda förutsättningar som kommunerna nu har att gå in med överlevnadspengar. Kommunerna har fått en så mycket svårare ekonomisk situation. Folkpartiet har varit ett parti som har deltagit i den politik som har lett fram till detta.

Herr talman! ”Den gröna skolan” finns hos varje människa. Hur den skall se ut i detalj överlåts till elever, lärare, föräldrar och andra berörda. En förutsättning för att den skall förverkligas är att de i skolan aktiva under frihet kan pröva egna idéer och forma den undervisning som de tror på. Det som förenar är inte en gemensam metod utan ett gemensamt sätt att tänka. Tanken leder till mer elevaktiva metoder. Kunskaperna finns inte bara att hämta i böcker, utan klassrummet lämnas ofta för inhämtning av kunskaper ute i samhället och naturen. Den formella organisationen bryts och medvetenheten om att man kan och vill styra en skolas innehåll och ut veckling vaknar till liv. Skolan blir ett kulturellt centrum, pulsen i samhället. Det kan vara en skola som har en alternativ pedagogik. Det kan vara den kooperativa skolan, som alla föräldrar och barn ställer upp på. Den sköter om skolan. Den har en lokal styrelse som driver den praktiskt. Alla är delaktiga i skolan, alla är engagerade och är med och bestämmer hur skolan skall skötas och hur pengarna skall spenderas, på vad och vilka. Det kan vara skolan som har en hel uppsättning av djur: kor, grisar, hästar och får. Det är en kärngård där man ser, luktar och känner djurens närhet i stället för att titta på en bild. Man får ta ansvar. Hemkunskap uppvärderas, och ”lära för livet” blir verklighet. Herr talman! Alla dessa ”skolor” finns i Waldorfskolan. Jag har ingen förståelse för de ledamöter i riksdagen som inte stöder denna typ av skola. Skolans roll i de gröna samhället är egentligen självklar om man utgår från skollag och gällande läroplan. Skollagen säger att det yttersta syftet med skolan är att eleverna utvecklas till ”harmoniska människor och till dugliga och ansvarskännande samhällsmedlemmar”. Barnens kulturella bakgrund och närmiljö är den naturliga utgångspunkten för att detta skall kunna förverkligas. Att leva nära naturen, och nära gamla och barn ger kunskaper för livet — i livet — som man inte kan läsa sig till. Dessa kunskaper ökar barnens självtillit och är en ovärderlig tillgång. Att få vara med och bestämma från det ytterst lilla till det oerhört stora utvecklar barnen och deras tänkande. I dagens samhälle är risken överhängande att skolan halkar in i en sammanhangslös mekanisk inlärning. Då kommer eleverna inte att känna igen sig. Man definierar sig som den som inte kan något och inte duger till något och inte är något. Det vi vill med skolan är att motverka den risken. ”Våra” elever tänker själva, är aktiva och känner arbetets glädje. Barnen lär sig att se hur det som sker i dag är en utveckling av det som varit och att detta har betydelse för utvecklingen i framtiden — en framtid som vi själva kan vara med om att påverka. Barnen får en förhöjd beredskap att möta både glädje och sorg i livet. Aktiviteterna i skolan får en mening genom att de har en social dimension. Lönen för mödan blir ett aktivt samarbete mellan föräldrarna, det omgivande samhället och skolan, vilket ger resultat! Ett sådant samhälle blir starkt och motverkar sårbarheten som finns i dagens anonyma, storskaliga samhälle. Strävan efter mänsklig tillväxt skadar ingen — tvärtom! Den är positiv. Den hotar inte livsmiljön som fixeringen vid materiell tillväxt gör. För att kunna förverkliga ”den gröna skolan” måste politiska verktyg till. Därför ställer miljöpartiet upp reservationer som talar om att skolorna skall få eget budgetansvar, vilket innebär att anslagen följer med eleven till den enskilda skolan. Man ger extra stöd till småskolor i glesbygd. Det innebär att skolan måste bestämma mer över innehållet och driften. Därför måste regler som stoppar denna möjlighet tas bort. Lärarna måste i sin utbildning få den praktik och metodik som behövs för att ge eleverna möjlighet att arbeta aktivt och undersökande med natur och människor som levande uppslagsböcker. Effektiviseringen mätt i antal poäng eller lästa böcker måste brytas. Be dömningen av skolarbetet sker tillsammans med elever och föräldrar, varvid kvalitet mäts. Gradering i betyg försvinner. Profilskolor, alternativ pedagogik, försöksverksamhet och projekt uppmuntras och stöds. Praktik och teori varvas. Allt detta förenas i Waldorfskolan. Vi i miljöpartiet har därför avgivit reservationer som innebär att man löser den akuta ekonomiska krisen, som gäller Waldorfskolans överlevnad, och också löser problemen med skolans framtida ekonomi genom ett nytt statsbidragssystem. Vi anser även att ett provisoriskt statsbidrag bör införas i övergången till det nya systemet, baserat på en genomsnittssumma till skolans elever. Herr talman! Jag vill nu gå in på miljöundervisningen i skolan, glad och ledsen på samma gång. Jag har just stigit över tröskeln till mitt arbetsrum i riksdagen efter en intensiv resa till Kiev och till folket som drabbats i Tjernobyl. Mitt starkaste intryck är mödrarnas kamp för sina barn — de barn som evakuerades den 29 april 1986. Deras oförskräckta kamp mot byråkrati och nedlåtenhet från dem som tycks förstå har sin motsvarighet i alla mödrars kamp runt om i världen för barnens överlevnad, för barnens bästa. Mitt andra starka intryck är ungdomarnas situation och deras diskussion med mig om existentiella överlevnadsfrågor. Problemen för dem är akuta. De känner sig fångade i en rävsax — som i en låda, sade de — i ett system, i ett nedsmittat område som de inte får lämna, i uppgivenhet. De vet inte om de har någon framtid. Jag känner mig som en passagerare på rymdskeppet Jorden — och på väg att göra farkosten manöveroduglig. Mänsklighetens situation på tröskeln till det tredje årtusendet saknar varje motstycke i historien. Jag efterlyser satsningen på de globala frågorna om miljö, fred och mänskliga rättigheter som SÖ:s handlingsprogram för skolans internationalisering föreslagit. De frågorna är överordnade allt annat. Vänliga ord och en klapp på axeln räcker inte. Som lärare vid den tidpunkten, 1986, när de här frågorna togs upp och länsskolnämnden bl.a. pekade på att man nu skulle kunna satsa på överlevnadsfrågor, fick jag bara vackra ord och inga pengar. Det gjorde mig ännu mer frustrerad. Detta var direkt efter Tjernobyl. För mig gäller tideräkningen före och efter Tjernobyl, eftersom min hemstad hade blivit mycket drabbad av radioaktivitet. Senast i dag fick vi höra att det är mycket höga värden även i svenska djur. För övrigt anser jag att kärnkraften bör avvecklas omedelbart. Sedan dessa ödesdigra dagar har jag hunnit vara språkrör för miljöpartiet och komma in i riksdagen — och jag sitter nu i utbildningsutskottet. Och vad händer här? Hur har då miljösatsningar visats i konkret handling? Miljöpartiet och socialdemokraterna har enats om 66 milj.kr. till särskilda utvecklingsinsatser. Jag har betonat att jag vill att länsskolnämnderna nu skall ha större möjlighet att använda dessa pengar till konkret miljöarbete, men också till kultur i skolan, elevaktivt arbete m.m. En förutsättning för bra undervisning är vidareutbildning och fortbildning av lärare som kan miljö. Därför vill vi satsa 10 milj.kr. och omfördela 20 milj.kr. till detta ändamål, sålunda 30 milj.kr. sammanlagt. Vi har också krävt att miljökunskap skall in fr.o.m. förskola t.o.m. högskola, precis som ungdomarna på miljöriksdagen krävde. Vi vill i förlängningen införa professur i ekologisk konsekvensanalys, osv. Men vad händer i praktiken? Några saker går igenom, som jag nämnde, men allt går för långsamt. Det är inte för sent — men bråttom. De skolklasser som jag träffat, speciellt här i riksdagen, säger att när de frågar om man kan införa miljökunskap på schemat, får de från SÖ svaret att ”vi kan inte fatta beslut”. När de frågar utbildningsdepartementet, får de beskedet att departementet inte kan bestämma. När de kommer till utbildningsutskottet, finns det inte majoritet för miljösatsningar i den grad som verkligheten påkallar. Jag kommer att fortsätta att kämpa för en förgröning av jorden — och av utbildningsutskottet — eftersom jag anser att vi som lever nu har ett ansvar för allt levande, för våra barn och för kommande generationer. Herr talman! Jag yrkar bifall till alla reservationer där miljöpartinamn finns med. Jag yrkar också bifall till folkpartiets reservation 6 mom. 7 i utbildningsutskottets betänkande 14, om kunskapscentra för rörelsehindrade barn och ungdomar. Miljöpartiet har också en reservation där vi ser det som angeläget att analysera lärarnas utbildning i de dövas teckenspråk i specialskolan. En sådan analys skulle ge underlag för en bättre planering av lärarnas fortbildning i teckenspråk. I en reservation om sameskolor anser vi att medel skall gå till en konsult inom det sydsamiska området för att man bättre skall kunna integrera och planera språket i den vanliga skolan. Slutligen vill jag yrka bifall till vår reservation om utlandsskolor.

Fru talman! ”Ungdom är framtidens barometer. Det gäller att tolka dess utslag. Blir det storm eller stiltje, regn eller torka i människornas värld?” Så sade en gång Nathan Söderblom. Det är tänkvärda ord, som pekar på att vi vuxna kan få veta mycket om framtiden genom att titta närmare på barnens vardag och deras drömmar om framtiden. Gun Malmgrens bok Min framtid kan närmast beskrivas som en nedbantad forskningsrapport. Där berättar elever i årskurs 8 om hur de tror att deras framtid skall bli. Det är en ganska skrämmande läsning, som visar att det finns mycket kvar att göra innan målen i läroplanen blir verklighet. Gerd tillhör socialgrupp tre. Hon bor i ett höghusområde, och om sin tillvaro ett år efter grundskolan tror hon följande: ”Så pluggar jag vidare, jag hade tänkt bli barnsköterska. Men jag tror nog inte att jag klarar det, för jag är nog för korkad för det. Så jag hamnar nog på någon affär.” Man kan jämföra henne med läkardottern Sandra. ”Efter nian så tänker jag fortsätta skolan. Jag hoppas att jag går i NA och klarar mig bra. Efter första ring ska jag söka stipendium och åka till USA eller Frankrike. Om jag inte får stipendium kanske jag går andra ring också och sen åker till Paris och läser franska på ett universitet och jobbar som au pair ett år.” Två flickor, lika gamla, men från olika världar. Bägge har, vid så unga år, mycket klart för sig hur framtiden kommer att bli. Jag vill också ta två pojkar som exempel. Arbetarpojken från ett lägremedelstatusområde i en storstadsregion har helt andra och kortfattade framtidsvisioner: När jag är 20 år är jag i toppform. När jag är 35 år har jag skurit ihop.” Hans värld — där han talar om sig själv som om han vore en bil — är vida skild från den som målas upp av Johan från socialgrupp ett: ”Ett år efter grundskolan. Jag går första året på 3-årig naturvetenskaplig linje. Jag bor hemma. Pluggar mycket, tillbringar somrarna på landet för att göra i ordning vår kommande sommarstuga. När jag är 20 år. Jag går på universitet, datainriktad linje, jag försöker bli programmerare. När jag är 35 år. Jag har jobb som programmerare. Jag har familj, två barn, ganska bra ställt, kanske villa, spelar golf på helgerna, liten sommarstuga på en tomt som vi delar med mina kusiner, åker till fjällen ganska ofta.” Det här var fyra exempel, och det finns starka skäl för att välja just dessa. De visar hur grundskolans närmare 880 000 elever sorteras efter ett visst mönster. Föräldrarnas utbildningsbakgrund och klasstillhörighet har stor betydelse för vilken väg barnen väljer. De väljer vad som förväntas av dem, och deras förväntningar och drömmar om framtiden styr även i hög grad deras ambitioner i skolarbetet. För att ge alla ungdomar en likvärdig utbildning kan man aldrig bortse från dessa skilda förutsättningar. Skolan måste därför ständigt utveckla sin förmåga att inspirera alla barn och ungdomar så att de kan och vill ta till sig de kunskaper, färdigheter, normer och värderingar som skolan skall ge dem. Men skolan skall även ge dem möjlighet att bearbeta och vidareutveckla dessa. Även det som framhålls i läroplanen är viktigt, nämligen: ”Skolstyrelsen bör verka för att eleverna grupperas så att en så allsidig social sammansättning som möjligt uppnås i klasser och arbetsenheter. Oavsett val av kurser, ämnen och fria aktiviteter i grundskolan skall alla elever ha samma möjligheter att fortsätta studier inom gymnasieskolan.” Lgr 80 har varit i bruk under hela 1980-talet. Det var statsrådet Mogård som var ansvarig för starten, och därefter har skolministern hetat Göransson och nu heter han Göran Persson. Vi är alltså många såväl partier som regeringar och riksdagsmajoriteter som har spelat en viktig roll när det gäller den kanske viktigaste faktorn i skolan, nämligen läroplanen. Men trots att vi har lång erfarenhet av att bedriva undervisning för våra elever finns det alltid anledning att göra ytterligare förbättringar. En fråga som vållat huvudbry har varit det dubbla huvudmannaskapet för grundskolan, gymnasieskolan och komvux. Den frågan avgjorde riksdagen för knappt ett halvår sedan. Inga partier var mot detta samlade huvudmannaskap i sig. Men ute i verksamheten fanns en stor oro och olust. Detta faktum kunde flera riksdagspartier inte avstå från att utnyttja. Således motsatte sig samtliga borgerliga partier och miljöpartiet kommunaliseringsbeslutet. Socialdemokraterna och vpk fick ta ansvaret för att ett riktigt beslut fattades. Vi talar om förnyelse av den offentliga sektorn, och med detta menar vi att verksamheten skall bedrivas rationellt och effektivt och ha höga kvalitetsmål. Att komma bort från dubbelt huvudmannaskap var en viktig uppgift för att bäst främja effektivitetsoch kvalitetsmål. Men när man kom i situationen att fatta beslutet om kommunaliseringen för att få en huvudman som har hela ansvaret för skolan, då frestade det mera att exploatera en osäker och tveksam opinion än att ta ansvar. Jag läser i nyhetstelegrammen från det stora landet i väster om tillståndet i det amerikanska skolväsendet. Där fungerar det offentliga skolväsendet inte bra. Den amerikanske presidenten har t.o.m. lovat den japanske premiärministern att man skall förbättra det amerikanska skolväsendet. Tillståndet i USA:s undervisningssystem kännetecknas av att amerikanska elever, studenter och vuxna alltid hamnar sist vid mätningar av kunskapsnivån i industriländerna. Den vuxna befolkningen är till 13 90 analfabeter, och 30 960 av befolkningen slutar skolan före examen. Ändå går 55 96 vidare efter grundutbildningen, stod det i DN från i söndags. Men, konstateras det, kravet är bara att man betalar terminsavgiften. Så kan det gå när effektivitetsoch kvalitetsmål eftersätts. Naturligtvis var skattesänkningen där ett övergripande mål, och då fick skolan inte sina resurser. Nu har dock myndigheterna uppmärksammat att utbildningen måste vara utgångspunkten om ett land skall vara konkurrenskraftigt. Det kan vara sedelärande för oss att aldrig ge avkall på målen. I det här fallet skall skolan ta sitt ansvar för en effektiv och på kvalitet uppbyggd undervisning. Grundskolan skall sträva mot jämlikhet. I skollagen uttrycks detta som att samhällets målsättning är att ge alla barn en god grundläggande utbildning — oberoende av ekonomisk, social och kulturell bakgrund. Det här innebär inte att skolan skall vara fyrkantig, ej heller forma ”fyrkantiga barn”. Tvärtom skall skolan vara lyhörd för personligheten och erfarenheterna hos varje elev. Jag kan livligt föreställa mig de moderata invändningarna mot detta resonemang. I partimotionen Ub801 på s. 4 väljer man ju faktiskt att ställa jämlikhet mot valfrihet. Det betyder att moderaterna vill ha valfrihet i stället för jämlikhet. Då skulle jag vilja hänvisa till de fyra ungdomar som jag berättade om i inledningen. Det är kanske så att moderata samlingspartiet och dess företrädare inte vill ändra på den verklighet som speglades av dem? Fru talman! Vi har i denna kammare ofta långa diskussioner om klasstorleken. Låt mig då bara tillföra några uppgifter. Mellan läsåren 1981 89 minskade antalet grundskoleelever med 113 000. Lärarkåren har dock inte minskat i proportion till vad som gäller för eleverna. Detta har inneburit att lärartätheten har ökat från 8,3 till 9,1 lärartjänster per 100 elever. Jag är medveten om att bland dessa lärare också finns lärare med uppgifter som inte direkt leder till en minskad klasstorlek. Jag vill ändå påstå att varje lärare i sig innebär en resurs i skolan. Ibland får vi höra hur bra det är att nivågruppera eleverna. Därför vill jag i detta sammanhang nämna den stora forskningsundersökning kring matematikundervisningen som genomförts i Utah i USA. Detta visar att nivågruppering är direkt olämplig för de svagaste eleverna. De svagpresterande elever som gått med blandade grupper med hög målsättning hade gjort betydligt större framsteg än de i homogena grupper. Klassrumsobservatörer noterade att i klasser med enbart svagpresterande elever ställde man färre frågor och visade litet intresse för matematik. Undervisningen bestod mest av katederundervisning. Diskussioner var inte särskilt vanliga. En avgörande förutsättning för att nå framgång i skolarbetet är att lärare, elever och övrig personal väl och gemensamt organiserar sitt arbete. Arbetsorganisationen skall inte vi bestämma här. Däremot kan vi stimulera till nytänkande genom de anslag som vi ger till särskilda utvecklingsinsatser. I nu aktuellt betänkande om grundskolan föreslås att 66 miljoner anvisas för särskilda utvecklingsinsatser i grundskolan. Det ersätter tidigare anslag för utvecklingsarbete i mellanoch högstadiet, kultur i skolan och utveckling av arbetet med samlad skoldag. Länsskolnämnderna skall disponera ett anslag för sitt eget län, medan skolöverstyrelsen fördelar anslaget. Det finns mycket vi vill skall komma in i skolans undervisning: miljön, internationaliseringsprojekt för utveckling av vissa ämnen, etc. Nog kan ett anslag försvaras, om vi har ambitioner härvidlag. Nu tycker inte moderaterna det, och det får vi väl leva med. Folkpartisterna har lägre anslagsbelopp. De tycker om den samlade skoldagen. Centern har högre anslag på denna punkt, där man vill att miljö och internationalisering skall framhävas mera. För vpk är den här punkten väldigt viktig, och man föreslår ett ännu högre belopp. Av statsfinansiella skäl kan vi inte höja anslaget för närvarande. Jag konstaterar att vi ändock har en ganska bra resurs för just detta utvecklingsarbete. Det finns en iver för försök med dubbla tillval på högstadiet. Försöksverksamheten föreslås dock fortsätta fram tills skolöverstyrelsens utvärdering har redovisats. Det kan dock vara angeläget att omfattningen av försöken ökar. Men vi är inte beredda att gå till generella dubbla tillval förrän vi sett utfallet av skolöverstyrelsens redovisning. De fristående skolornas situation är ur ekonomisk synpunkt bekymmersam. För närvarande pågår för övrigt diskussioner med kommunerna och de fristående skolorna. Det faktum att statsbidragssystemet kommer upp i höst är motiv till att avvakta med behandlingen av denna fråga. Propositionen tar också upp en analys av orsaker till bristen på behöriga lärare i grundskolan. Av denna redovisning framgår att bristen är i ökande. Problemen med brist på behöriga lärare är olika från område till område. Stockholm har den allvarligaste situationen. Det är naturligtvis viktigt att grundskollärarutbildningen får sin rekrytering. Effekten här får vi dock inte direkt när det gäller den grundläggande utbildningen. Kompletteringsutbildningar av olika slag samt reaktiveringskurser för lärare som inte är aktiva måste komma till. Statsrådet föreslår att ytterligare 35 miljoner avsätts för att öka ambitionerna och få fler till grundutbildningen. Mot denna bakgrund tycker jag att det är beklagligt att moderater och folkpartister låst sig för ett krav på enbart ämneskunskaper när det gäller lärarnas fortbildning. Det finns så mycket i skolan som tyder på att lärarna behöver stöd, stimulans och utbildning på ett mer övergripande plan. Goda ämneskunskaper är viktiga, men elevernas inlärningsprocess är avhängig av den pedagogik läraren använder sig av vid förmedlandet av kunskaper och skolans hela arbetsmiljö. Att ensidigt betona ämneskunskaper är lika fel som om bonden enbart skulle intressera sig för utsädets kvalitet och helt bortse från behovet av att väl förbereda marken. Resultatet visas först av den skörd man får. Utsädet är i detta sammanhang bara en av faktorerna. Avslutningsvis yrkar jag bifall till utbildningsutskottets hemställan i betänkandena 12, 13 och 14 samt avslag på alla förekommande reservationer.

Fru talman! Grundskolan har firat jubileum. Men grundskolan har inte klarat av det som Helge Hagberg, och vi alla, tycker är så viktigt, nämligen att utjämna skillnaderna. Tyvärr har jag alltför ofta som lärare fått höra elever som har sagt precis som Gerd: Jag är nog för korkad. Det är denna känsla som grundskolan har gett alltför många elever. Att vara i samma klass under nio år och att under nio år känna sig sämst och för korkad är inte en bra grund för en ung människa att starta livet på. Likvärdig utbildning måste vara en utbildning som ser olika ut för olika elever. Valmöjligheter är jämlikhet. Att kunna välja efter sina egna anlag och förutsättningar ger elever samma möjligheter, inte det att undervisningen ser likadan ut. Eftersom elever är olika, behöver man ha undervisning på olika nivåer och olika mycket tid i ämnena för att få samma möjligheter och samma start. Det förmår inte grundskolan. Det förmår bara ett skolsystem som ger mångfald: Därför är det viktigt att kunna välja mellan olika skolor och inom skolan, t.ex. med ökade möjligheter att välja på lågstadiet. Helge Hagberg återkommer till kommunaliseringen. Vår kritik grundade sig på många olika saker. I sak var det fel att fatta det beslutet utan att viktiga frågor hade klarlagts, frågor om skolans mål, om statsbidragssystem, om avreglering och om lärarnas situation. De är ännu inte klarlagda. När får vi besked, Helge Hagberg, om statsbidragssystemet och allt annat som borde ha varit klart? Sedan skulle jag också vilja fråga vad det amerikanska skolsystemet egentligen har med denna debatt i Sveriges riksdag att göra. Till sist vill jag upprepa de frågor som jag ställde tidigare och som Helge Hagberg inte svarade på. Vilket besked har ni socialdemokrater till de föräldrar som har demonstrerat i dag? Vilket besked har ni till föräldrar och lärare i Waldorfskolan i Norrköping, som måste stänga därför att det inte finns pengar? Vilket besked har ni när det gäller statsbidragssystemet och när det gäller överlevnadsbidraget till de fristående skolorna? Om skolan skall vara likvärdig och ge jämlikhet skall alla föräldrar och elever ha möjlighet att välja, och det får de bara med ett statsbidragssystem som följer eleven till den skola som föräldrar och elev väljer. Då blir det rättvist för alla och inte som det är i dag, dvs. att det är den som har pengar och resurser som kan välja.

Fru talman! Det är alltid intressant med diskussioner om de sociala olikheterna, den sociala skiktningen i skolan, för det är ett mycket stort problem. När Helge Hagberg tar upp det kommer han så småningom fram till de regler som finns för hur grupperna skall sammansättas så att de får en allsidig social sammansättning. Det är ett typiskt exempel på hur ett svårt problem ganska länge har hanterats med mekaniska lösningar. Helge Hagbergs citat visar hur mycket svårare dessa problem är och hur de lösningar som hittills har anvisats har varit otillräckliga. Nu måste vi försöka vara mera kreativa. Helge Hagbergs fyra citat visar vilken betydelse självförtroendet har. Det gäller att ge elever med olika förutsättningar och med olika självförtroende ett större självförtroende, och där misslyckas skolan ofta. Jag tror, ungefär som Ann-Cathrine Haglund, att ett skäl till det är att lösningarna har varit alldeles för fyrkantiga och att eleverna i för hög grad har behandlats som om de vore lika. Jag minns en rubrik i en tidning för en tid sedan, som jag kanske har citerat tidigare: I den svenska grundskolan springer alla 100 meter på samma tid. Alla som har varit med om en lektion i idrott vet att det inte är så, men i många andra ämnen agerar vi som om det vore så. Också i detta perspektiv är det ganska anmärkningsvärt att Helge Hagberg går förbi den viktiga frågan om friskolor med några få meningar. För vissa barn har friskolorna faktiskt blivit räddningen. För vissa barn från t.ex. problemmiljöer har det visat sig att en alternativ skola har fungerat mycket bra. Bl.a. av det skälet är det beklagligt att socialdemokraterna har en så njugg attityd och har så litet hopp att ge friskolorna. När det gäller fortbildningens inriktning överdriver Helge Hagberg något. Det står i vår och moderaternas reservation att fortbildningen i huvudsak bör inriktas på ämnesfördjupning. Det finns naturligtvis också andra ämnen som kan tas upp i fortbildningen.

Fru talman! Jag reagerade mot många saker som framkom i Helge Hagbergs anförande. Vad menar Helge Hagberg med att jämföra med USA? Betyder jämförelsen att införandet av Waldorfskolan och det tänkande som finns där skulle eftersätta effektiviteten i undervisningen, kvaliteten och jämlikheten? Historieskrivningen om kommunalisering var felaktig. Vad vi har krävt är att det skulle komma tillbaka ett helt nytt, genomarbetat förslag med en beskrivning av hur statsbidragen skulle vara utformade och en beskrivning av målformuleringen för skolan. Jag hoppas att Helge Hagberg kommer ihåg det. Enligt FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna har alla rätt till skolundervisning. Jag kan vända på det: Vilken rätt har socialdemokrater och vpk-are att neka barn i Sverige statsbidrag? Det lät på Helge Hagberg precis som om katederundervisning förkommer också i Waldorfskolan, eftersom den kom upp i den här debatten. Det är ju i den ordinarie skolan som den förekommer. I Waldorfskolan passar de barn som har problem; det är därför de går där. Det är sista chansen, det är räddningen, som Lars Leijonborg sade, och det är hoppet för dem. Jag kan inte förstå varför man försöker snåla nu när behovet är för akut för att vänta till hösten. Det känns som efter Tjernobyl, när vi skulle dricka den mjölk från vårt område som innehöll mycket strontium. När jag skrev till Mejeriernas riksförbund att vi ville ha mjölk från annat, ej besmittat område, sade man att reglerna var sådana att man inte kunde skicka mjölk över länsgränserna. Talet om att vänta till hösten är ungefär likadant. Det gäller i dag, inte i höst. Fram till i dag har Waldorfskolan klarat sig på en bråkdel av vad grundskolan kostar, och den bör få täckning för sina kostnader. Waldorfskolan är resurssnål, och kostnaderna för den kommer inte upp i kostnaderna för den vanliga skolan. Man behöver alltså inte vara orolig för det. Man skulle kunna ge en rekommendation till kommunerna att inte behandla Waldorfskolor olika, så att skolan t.ex. i Norrköping får 5 96 från kommunens budget medan den i Kalmar får 100 96 täckning. Den här frågan ligger på riksdagens bord, och vi bör ingripa nu, i stället för att göra en dundertabbe till — det räcker med dem som vi har gjort under det gångna året.
Fru talman! Helge Hagberg har tydligt åskådliggjort de stora klasskillnaderna i Sverige och den svenska skolan, och han har talat om skolan som sorterare och om allt som återstår att göra innan läroplanens mål kan uppfyl las. Jag tror att Helge Hagberg och jag känner samma vrede över orättvisorna och att vi båda ser som vår uppgift att minska klasskillnaderna. Men jag vill också fråga Helge Hagberg hur vi skall göra. När jag hör Helge Hagberg tvivlar jag inte på att vi har en gemensam syn när det gäller målen, men hur skall de nås? På vilket sätt och med vilka medel vill socialdemokraterna uppnå en bättre och rättvisare skola, som just kan stimulera varje elev till kunskapstörst och utveckling? Socialdemokraterna minskar anslaget till utvecklingsinsatser i skolan med ca 10 miljoner. Vi i vpk har gjort en annan bedömning, men det är okej. Jag undrar bara: Vad har ni tänkt er i stället? Som jag sade tidigare, lever jag inte i illusionen att svåra problem och orättvisor kan lösas med några enkla grepp. Jag tror inte heller att vi enbart med utbildningspolitik kan minska klasskillnader, utan många andra faktorer är viktiga. Jag hoppas att vi trots bristen på enkla lösningar skall kunna föra en diskussion, inte bara om problemen och orättvisorna utan också om olika åtgärder för att läroplanens mål skall kunna uppfyllas.
Fru talman! Jag kan börja med att instämma med Eva Goés i att det är nu som frågan måste avgöras. Det räcker inte med att begära något förslag hos regeringen, som sedan kan återkomma till hösten. Jag vill upprepa min fråga till Helge Hagberg. Han har fått den i annan form av andra också, och jag skall göra det enkelt för honom genom att låta honom svara i ett sammanhang. Det är helt uppenbart så att ett förslag till ett nytt statsbidragssystem kan komma tidigast till hösten, och vi kan fatta beslut om det så att det kan träda i kraft tidigast den 1 juli 1991. Då finns det ett antal skolor som är så illa ute rent ekonomiskt att de under mellantiden måste ha någon form av stöd för att överleva. Min tidigare fråga till Helge Hagberg var: Vad föreslår ni för att de skall ha möjligheter att överleva tills ett eventuellt nytt statsbidragssystem kan träda i kraft? Vi har för vår del föreslagit ett direkt överlevnadsstöd på 10 milj.kr., som riksdagen skulle fatta beslut om i det här sammanhanget och som skulle vara tillgängligt i och med att budgetåret börjar den 1 juli.

Fru talman! Jag konstaterar att det var en del som tog illa vid sig när jag tog exempel från USA. Det är ingen dålig redovisning som kommer från Utahprojektet där man tittat närmare på just matematikundervisningen. Den visar klart att det blir sämre resultat om man skiktar eleverna. Därför är det en fördel om man kan hålla samman klasserna hela grundskolan ut, Ann Cathrine Haglund. Det är det bästa för eleverna. Det är också den bästa organisationen för att bibringa dem undervisningen. Sedan sade Ann-Cathrine Haglund att kommunaliseringen kom för tidigt — allt annat skulle vara framme först. Vi måste först ha principen om kommunaliseringen — vid nästa riksmöte, i höst, kommer det slutliga förslaget om statsbidrag och annat innehåll i just denna kommunalisering. Sedan till beskedet om fristående skolor; flera har frågat om överlevnadsbidrag. Svaret som jag gav i mitt huvudanförande var att vi nu avvaktar re sultatet av de förhandlingar som förs i de kommuner som de fristående skolorna befinner sig i. Det finns åtminstone tre finansieringsmöjligheter: dels en egenfinansiering av verksamheten, dels en kommunal resurs och dels en statlig. Låt oss se hur de två parterna klarar förhandlingarna! Vi får ju i höst en redovisning av hur det står till med detta. I och för sig behöver man inte, Larz Johansson, hänvisa till tidpunkten när det nya statsbidragssystemet skall införas. Vi kan få anledning att fatta ett mer direkt beslut. Ylva Johansson ställde i sitt första anförande en fråga till mig om hur elevernas inflytande på undervisningen skall utformas. Där är mitt svar att vi ju i februari i fjol antog förslaget i styrpropositionen. När beslutet träder i kraft i juli nästa år kommer eleverna att få möjligheter att påverka alla faktorer som gäller deras undervisningssituation. Då får de också möjligheter att påverka själva organisationen.
Fru talman! Helge Hagbergs svar var minst sagt underligt. Jag tar inte alls illa vid mig av att Helge Hagberg tar upp förhållanden i Amerika. Jag bara undrar — det gör jag nu igen — vad de har med det svenska skolsystemet att göra och med den här debatten om den svenska grundskolan. Helge Hagberg sade i sitt inledningsanförande att det fanns elever som kände av skillnaderna i bakgrund. Sedan sade Helge Hagberg att vi skall slå vakt om den svenska grundskolan och det sammanhållna systemet. Men det är ju just därför att vi har det sammanhållna systemet som vi får elever som säger precis som Gerd — jag har mött otaliga elever som har känt sig precis så, därför att de under nio år alltid har fått känna sig sämst. Då är det inte så lätt att efter nio år plötsligt gå ut med ett starkt självförtroende. Tänk om de eleverna i stället hade fått välja efter sina anlag, tänk om skolan och lärarna hade haft möjligheter att ge en undervisning anpassad precis efter deras förmåga och deras behov av tid, särskilt på lågstadiet, där man lägger grunden och där det är så viktigt att man har grundläggande färdigheter och kunskaper! Tänk om vi hade en mångfald, så att elever som inte trivs i grundskolan eller som har föräldrar som önskar en speciell pedagogik kunde välja en annan form av skola! Tänk om vi hade ett system som gjorde att alla kunde få välja! Det är det som vi efterfrågar i vår statsbidragsmodell. Men det besked som Helge Hagberg gav om statsbidragen — både när det gällde överlevandebidrag och när det gällde själva statsbidragssystemet — var minst sagt otydligt och oklart. När det gäller fortbildningen, som Helge Hagberg tog upp tidigare, skulle jag vilja säga att vi hävdar att lärarnas fortbildning skall vara ämnesinriktad, av samma skäl som vi anser att lärarutbildning skall bygga på ämnesstudier. Det krävs självfallet annat också. Det krävs att en lärare har pedagogisk fallenhet för läraryrket, men har man inte ordentliga kunskaper i ämnet står man sig slätt. Har man inte ordentliga, grundliga kunskaper i de ämnen som man skall undervisa i kan man inte heller hålla kunskapen vid liv hela livet. Man skall ändå orka vara lärare, orka vara inspirerande, engagerande och kunnig under hela sitt liv som lärare! Den grundskollärarutbildning som man i dag bygger upp kommer tyvärr inte att fylla det kravet, och det kommer inte heller den fortbildning som man håller på med att göra.
Fru talman! Jag vet inte riktigt vart Helge Hagberg vill komma med sin argumentation om nivågruppering. Helge Hagberg har ju ett väldigt stort ansvar för att vi i Sverige har kvar systemet med allmän och särskild kurs. Vi har haft socialdemokratisk regering i åtta år, och Ylva Johanssons parti hade ju gärna hjälpt er att avskaffa det systemet — det fanns ett förslag i en proposition häromåret som i praktiken skulle ha avskaffat systemet, men socialdemokraterna i utbildningsutskottet valde att spola just det förslaget. Man behöver alltså inte gå till Utah i USA för att finna problem med olika individualiseringsmetoder. Jag tycker att den slutsats man skall dra är att det finns problem i USA på samma sätt som det finns problem här. Men jag vill påpeka att vi också har en del att lära av USA. Där har man på sina håll större segregationsproblem, både ekonomiskt och rasmässigt, än vi har här. Men på vissa håll i USA har man hittat metoder som har minskat de problemen. Jag vill påstå att man där har minskat dem mer än vad vi har minskat dem här. De metoderna har ofta handlat just om mer valfrihet, mer individualisering. Jag tycker det är ganska svagt att skylla på kommunerna när det gäller friskolornas problem. Många kommuner gör en hel del för sina friskolor, inte minst borgerliga kommuner. Det som saknas för friskolorna är ju ett någorlunda rimligt statsbidrag. Det är staten som har ett ansvar att reda upp den här situationen. Jag tycker, som sagt, att det är ett ganska svagt försvar att försöka lägga det ansvaret på kommunerna.
Fru talman! Vi kommer tillbaka till jämförelsen mellan USA och Sverige. Jag förstår inte heller varför den skall in i den här debatten. Vi är inte för att skikta klasserna. Vi är för att man skall undervisa efter mognad, inte definierad som ålder utan som mognad i ämnet. Barn är unika när det gäller färdigheter. De mognar inte lika på alla områden. För några år sedan hette det att vi i Sverige var dåliga i matematik. Då började man med någon specialutbildning fortbildning, snabbutbildning — EPA-utbildning, skulle jag vilja säga som lärare. Jag frågar mig också: Hur mäter man? Det är väldigt enkelt att kvantifiera kunskaperna i matematik, men hur mäter man barnens självförtroende? Hur mäter man barnens välmående? Hur mäter man att barnen trivs i skolan? Det är ju det som Waldorfskolan och många andra skolor klarar av. Sedan skall vi vänta på att en överenskommelse skall träffas mellan stat och kommun. Problemen har vi här och nu och inte i framtiden. Framtidens problem kommer i morgon, och nu skall vi lösa de problem vi har i dag. Sedan vill jag komma in på frågan om fortbildning. Den behövs för att man som lärare över huvud taget skall kunna hänga med. Det handlar inte bara om att man skall få fördjupade ämneskunskaper, utan om att man vill utveckla sig själv som människa. Om man sedan vill ha fördjupade ämneskunskaper eller om man vill gå ut och praktisera i det verkliga livet och ar beta med något helt annat för att förkovra sig på något område anser vi i miljöpartiet det vara av lika stor vikt. Därför kräver vi att fortbildning vart sjunde år skall vara ett mål.
Fru talman! Helge Hagberg ger beskedet att man skall vänta och se och att förhandlingar pågår. Men ta exemplet med Norrköping, Helge Hagberg, där Waldorfskolan redan har stängt och där kommunen har fattat beslut om att inte ge skolan mer bidrag. Vad innebär det då att man skall vänta och se? Är det att barnen är utan undervisning resten av läsåret? Sedan säger Helge Hagberg i nästa ögonblick att man inte kan utesluta att regeringen skulle vara beredd att gå in med särskilda insatser. Jag förstår att den här debatten inte kommer att ge mer och framför allt inte några klara besked. Jag drar för min del en slutsats och tolkar Helge Hagbergs sista inlägg om de fristående skolorna så att Helge Hagberg har fått någon form av information om att regeringen är beredd att gå in med särskilda insatser för de skolor som är värst ute i ekonomiskt avseende.
Fru talman! Förra årets beslut om elevinflytande innebär en förbättring, Helge Hagberg. Eleverna får ökade möjligheter att påverka och vara med och besluta. Det är mycket bra. Den utveckling som jag redovisade i mitt tidigare anförande — att elevernas inflytande över undervisning och arbetssätt minskar i takt med att deras ålder och mognad ökar — handlar om den klassrumssituation dit skolkonferensens beslut sällan når. För att stärka elevernas inflytande över undervisningssituationen krävs det nog ytterligare åtgärder.

Fru talman! Det är klart att vi inte skall bortse från internationella erfarenheter på utbildningsområdet, utan dessa skall vi ta till oss. Har man gjort en bra erfarenhet i USA av Utah-utvärderingen, som ger oss signaler om att det inte är bra att nivågruppera elever därför att många tar skada av det, skall vi faktiskt dra vissa slutsatser av detta. Jag hoppas att Eva Goés och andra tycker att det är rimligt att vi tar till oss kunskapen, även om den råkar komma från en plats utanför landets gränser. Sedan säger Eva Goés att det egentligen bara är fristående skolor som klarar elever med särskilda behov. Det är väl att ta till i överkant. Det finns väldigt mycket resurser i den reguljära skolan, vilka syftar till att ta sig an elever med särskilda behov, t.ex. en ganska stor lärartäthet. Det har gjorts många insatser för att verkligen klara också de sista procenten elever som har behov av särskilda stödinsatser. Sedan förstår jag att ämnesinriktad fortbildning och ämnesstudier är det som är övergripande för Ann-Cathrine Haglund och hennes parti. Vi tycker att det är viktigt att man kan ämnet, men det är också mycket viktigt att man kan andra inslag och kan hantera sin ämneskunskap så att man förmedlar den på ett bra sätt till eleverna. Sedan drog Larz Johansson den slutsatsen av mitt besked att regeringen avvaktar överläggningar mellan fristående skolor och kommunerna, och att regeringen så småningom får se en redovisning av detta. Då får den ta ställning till hur man skall gå in och hjälpa de här skolorna. Det är nog en riktig slutsats som Larz Johansson drog av mitt besked på den punkten. Jag tror att det var Lars Leijonborg som också hade några funderingar kring de sociala problemen i skolan och tyckte att det var intressant att diskutera dessa. Det är det. Det är viktigt att vi också diskuterar de problemen. Visst skall vi se till att skolan ger undervisning till eleverna, men vi skall ta elevens totala situation i beaktande. Då tror jag att vi uppnår det bästa resultatet med vår skola.
Fru talman! Helge Hagberg säger att det är dåligt med nivågruppering. Men Helge Hagberg inledde ju själv sitt anförande med att visa på att den svenska grundskolan inte har lyckats med att utjämna kunskapsskillnaderna mellan eleverna. Skolan har inte lyckats med att ge eleverna självförtroende och framtidstro, och det är många som vittnar om den saken. Det beror på att grundskolan, med den organisation den har, inte förmår att ta vara på varje elev och ge den enskilde eleven det som den behöver. Vi måste ha en undervisning och en organisation av skolan som ger utrymme för varje elevs egna anlag, förutsättningar och intressen. Jag är glad över att Helge Hagberg förstår att vi vill ha en ämnesinriktad lärarutbildning och fortbildning, men sedan säger Helge Hagberg att man också skall kunna förmedla detta. Självfallet skall man kunna göra det, men man måste ju ha någonting att förmedla. Man måste ha gedigna kunskaper om förmågan att förmedla dem skall komma fram. Det är oerhört lätt för en grupp elever att skrapa litet på ytan av lärarens kunskaper och se att läraren inte kan. Det är också oerhört svårt för en lärare att entusiasmera, inspirera sina elever och förmedla någonting om man inte har gedigna kunskaper. Det är mycket svårt att vara lärare under ett helt långt liv om man inte har kunskaper som man kan bygga vidare på. För det krävs det en bra lärarutbildning och en ämnesinriktad fortbildning. Vi kommer aldrig ifrån det. Inget pedagogiskt modeord eller liknande kan ersätta det värde som djupa ämneskunskaper har.
Fru talman! Vi har inte lyckats med skolan, säger Ann-Cathrine Haglund. Vi har lyckats ganska bra med den svenska skolan, men vi har ännu högre ambitioner. Till den ändan har vi fattat en rad beslut under de senaste åren, t.ex. besluten om styrpropositionen, kommunaliseringen, lärarutbildningen och fortbildningen. De förslag som kommer om statsbidraget och den organisation som slutligt skall gälla när vi har genomfört kommunaliseringen syftar också till att ytterligare höja ambitionsnivån och till att klara av en större del av det som vi i dag inte klarar av.
Fru talman! Ja visst, Helge Hagberg, är den vanliga skolan lärartät och kostar mycket. Jag sade att det också finns bra skolor i offentlig regi. Jag kan inte neka till det. Jag har själv varit ute som lärare och sett väldigt bra skolor, men för den skull skall man ju inte sänka Waldorfskolan, som definitivt är bra. Den vanliga skolan, som jag själv arbetar inom, är för uppsplittrad. Den är snuttifierad. Det är för mycket kringpersonal, och lektionerna är små korta pass. Det behövs ett annat tänkande, och länsskolnämndernas redovisning har också pekat på en helt annan inriktning, hur man skall lägga upp det på ett annat sätt. Jag instämmer i deras beskrivning, för det är en verklighetsbeskrivning. Men för den skull kan ju inte jag förstå varför man inte kan satsa på Waldorfskolorna. Det finns säkert fel i Waldorfskolorna också. De är säkert inte exemplariska allihop, men de fungerar och barnen trivs där. Jag kan inte förstå varför det inte skall vara jämlikhet i fråga om ekonomiska bidrag, varför inte bidrag skall utgå till alla svenska skolbarn, oavsett om de går i en friskola eller en vanlig grundskola. Det hör till de mänskliga rättigheterna att föräldrarna själva skall få välja skolundervisning för sina barn.
Fru talman! Det är mycket som hör till de mänskliga rättigheterna. Det är klart att det tillhör de mänskliga rättigheterna att påstå vad som helst. Larz Johansson redogjorde för hela händelseförloppet när det gäller statsbidrag till de fristående skolorna. Det utgår statsbidrag till de skolorna, Eva Goéäs! Det är lägre än till de andra skolorna, men det har bestämts av den svenska riksdagen, och förslaget kom från en regering som inte hade socialdemokratiska förtecken. Vi genomförde med s-vpk-majoritet här i riksdagen den proposition som Ulla Tillander hade lagt fram. Nu har vi fått utvärderingen av hela verksamheten under 80-talet. Förmodligen står vi inför att göra nya satsningar, och det inbegriper också de fristående skolorna. Ta det lugnt! Överlevnadsbidraget kommer i särskild ordning.
Fru talman! Ja, jag hoppas att överlevnadsbidraget kommer i särskild ordning. Larz Johansson har ju pekat på det, och jag tyckte att jag hörde instämmande från Helge Hagbergs håll. Visst, Helge Hagberg, nog vet jag att det utgår statsbidrag till fristående skolor, men jag vet också att det är bra mycket lägre än till andra skolor. Jag var inte här i riksdagen när ni fattade beslut om detta, och därför måste jag faktiskt markera att i miljöpartiets skolpolitik är ett par av de väsentligaste frågorna att det skall vara statsbidrag som följer eleverna och att man har rätt att välja skola.

Fru talman! Komna så här långt i den utbildningspolitiska debatten är det nu dags för gymnasieskolfrågorna. Det första betänkandet, UbU1S5, är ganska tjockt, men ser man till innehållet är det rätt tunt. Det beror naturligtvis på att de stora frågor som rör gymnasieskolan inte kommer att behandlas förrän propositionen om reformering av gymnasieskolans linjer föreläggs riksdagen under nästa år, som vi får hoppas. Regeringen föreslår i årets budgetproposition en utökning av antalet platser i försöksverksamheten med treårig gymnasial yrkesutbildning med 1200. Sammanlagt kommer då försöksverksamheten att omfatta 11200 platser. Men då är det knappast någon försöksverksamhet längre, utan det är snarast ett genomförande av en ny gymnasieskola. Och detta sker utan att riksdagen beslutat hur den nya yrkesinriktade utbildningen skall se ut. Det finns många frågor att ställa kring ÖGY-modellen, t.ex: Är organisationsformen den rätta? Kan man verkligen nå den dubbla målsättningen — att ge både en god yrkesutbildning och allmän behörighet för högskolan? Hur får man platser till den företagsförlagda utbildningen? Hur klarar man rekryteringen av handledare? Och den kanske viktigaste frågan av alla: Vad kostar en fullt genomförd reform? Socialdemokratiska regeringar kommer och går, för att man inte kan enas om åtstramningar. Men inom utbildningsområdet kör man vidare med kostsamma reformer som om ingen ekonomisk kris fanns. Försöksverksamheten lockar kommunerna att göra stora investeringar för framtiden för en utbildning som ännu inte är vare sig utvärderad eller beslutad. Vi moderater vill se anpassningsbara, ekonomiskt realistiska alternativ som siktar på det som är skolans centrala uppgift, att ge kompetens i det som man utbildar sig för. Vi moderater reserverar oss av alla de skäl som jag har angivit mot en utökning av försöksverksamheten med de 1 200 platserna. Fru talman! Vi anser att lärlingsutbildningen är illa behandlad av utskottets majoritet. Lärlingsutbildningen fyller en utomordentligt stor funktion, eftersom den för många ungdomar innebär ett bra alternativ till reguljär gymnasieskolundervisning. Dessutom är den en god hjälp för småföretagare, som gärna ser en lärling som är intresserad och som kan arbeta vidare i det lilla företaget efter genomgången lärlingsutbildning. Det kan inte vara rimligt att avgränsningar mellan lärlingsutbildning och gymnasieskolutbildning görs så, att det skapar motsättningar mellan dem. Båda behövs. Inga stelbenta regler får hindra att elevernas och arbetsgivarnas önskemål tillgodoses. Inte minst gäller detta ungdomar inom kommunernas uppföljningsansvar som av olika skäl hellre skulle vilja vara lärlingar än elever i den reguljära gymnasieskolan. Fru talman! I reservation 16 stöder vi tillsammans med folkpartiet motion Ub270 av Lars Ahlström m.fl. Det kommer att ställas stora krav på företagen när det gäller den arbetsplatsförlagda utbildningen inom den pågående försöksverksamheten med treårig yrkesutbildning. Inte minst gäller detta kvalitetskraven på utbildningsplatserna i företagen, eftersom det är fråga om en kursplanestyrd undervisning med krav på utbildade yrkeshandledare. Det gäller ju att ge eleverna bästa möjliga utbyte av yrkesundervisningen. För att få fram de lämpligaste arbetsplatserna är det rimligt att särskilt utsedda kontaktpersoner medverkar i fördelningen av de till småföretagen förlagda utbildningsplatserna. För att finansiera detta bör det anvisas särskilda medel. Så till idrottsgymnasierna. Skolöverstyrelsen har, av sin anslagsframställning att döma, ett gott samarbete med Riksidrottsförbundet och tillstyrker dess förslag om att inrätta ytterligare 100 platser vid idrottsgymnasierna. Detta motsätter sig regeringen och ger därmed uttryck för en mycket snäv inställning till ungdomars specialinriktningar och önskemål. Ännu snävare framstår det uttrycket, när utskottsmajoriteten inte ens vill ställa upp på en fortsatt försöksverksamhet med regionala idrottsgymnasier som ett mellanting mellan sådana med riksintag och hemortsalternativ. Vi moderater reserverar oss till förmån såväl för de av SÖ föreslagna ytterligare 100 platserna som för fortsatt försöksverksamhet med regionala idrottsgymnasier — i den senare reservationen tillsammans med folkpartiet. Absolut snävast framstår majoritetens inställning till gymnasieelevernas specialintressen när man från regeringens och utskottsmajoritetens sida så hårdnackat motsätter sig möjligheterna att inrätta specialgymnasier med riksintag för andra intresseinriktningar än idrott eller estetiska ämnen. Jag skulle gärna vilja få svar på frågan av Lars Svensson, som jag förstår företräder majoriteten i den här debatten, varför specialbegåvningar inom t.ex. fysik eller biologi inte skulle kunna få möjlighet att läsa vid en gymnasieskola som specialiserar sig på dessa ämnen. Vi vet att intresset för miljöfrågor är oerhört stort bland våra ungdomar. Varför motsätter ni er då att riksrekryterande gymnasieskolor med inriktning på miljöfrågor inrättas? Och varför inte inrätta språkgymnasier? T.o.m. ni socialdemokrater borde vara medvetna om vad det betyder för vårt land att ha språkkunniga ungdomar. Fru talman! Samma ovilja mot enskilda elevers och deras föräldrars intressen kan man klart se när man läser det andra betänkandet om gymnasieskolfrågor, UbU16, som behandlar anslag till de fristående gymnasieskolorna. Vi moderater anser, och det har vi debatterat tidigare här under eftermiddagen och kvällen, att det är hög tid att införa ett nytt statsbidragssystem för fristående skolor på gymnasial nivå likaväl som för fristående grundskolor. Detta statsbidrag skall grundas på en, som vi tycker, självklar princip att det skall vara möjligt för elever och föräldrar att välja skola. Därför skall bidraget vara elevrelaterat och motsvara det bidrag staten betalar till elever i likar tad kommunal utbildning. På så sätt skapas en verklig frihet för föräldrar och elever att välja skola. Det är precis lika viktigt när det gäller gymnasieskolan som när det gäller grundskolan. Därmed, fru talman, yrkar jag bifall till de reservationer i dessa båda betänkanden — UbU15 och UbU16 — där vi moderater är företrädda.

Värderade talman! Debatten gäller alltså nu utbildningsutskottets betänkanden 1989/90:UbU15 och 16. Jag skall här aktualisera några av de förslag där folkpartiet önskar ett annat beslut än utskottets majoritet. Intresset för försöksverksamhet med treårig yrkesinriktad utbildning är mycket stort. Därför har regeringen föreslagit att antalet intagningsplatser skall utökas med 1 200, till 11 200 platser. Folkpartiet föreslår att riksdagen beslutar satsa ännu mer på den här försöksverksamheten. Vi vill öka antalet intagningsplatser med 4 000, till 14 000 platser. Vi föreslår att de pengar som behövs för att finansiera vårt förslag överförs från anslaget B19 Bidrag till åtgärder inom kommunernas uppföljningsansvar för ungdom under 18 år m.m. En huvudorsak till att folkpartiet föreslår en ökad satsning på den här försöksverksamheten är att ingen kommun skall behöva ordna både tvååriga och treåriga yrkesutbildningar inom samma studieinriktning. Då behövs fler intagningsplatser än vad utbildningsutskottets majoritet föreslår. Jag yrkar bifall till reservationerna 3, 18 och 24. Värderade talman! Folkpartiet föreslår att vi skall satsa mera på lärlingsutbildning. Det finns stor brist på yrkesutbildad arbetskraft, särskilt i småföretag och hantverksyrken, där resurser för rekrytering och internutbildning inte är så stora. Med en ökad satsning på den gymnasiala lärlingsutbildningen skulle läget för många s.k. bristyrken, särskilt inom hantverkssektorn, bli väsentligt bättre. Mycket ofta får lärlingar fast anställning i det företag som svarat för deras lärlingsutbildning. Vi tror så mycket på lärlingsutbildningens fördelar, att vi t.o.m. tycker att viss lärlingsutbildning skall kunna inrättas även om det finns annan gymnasieutbildning med samma utbildningsinriktning i samma kommun. I reservation nr 8 föreslår vi att vissa nu gällande regler i gymnasieförordningen som begränsar tillgången på lärlingsplatser skall avskaffas. Jag yrkar bifall till reservationerna 6 och 8. Värderade talman! Det finns ett antal intagningsplatser för specialidrott vid de s.k. idrottsgymnasierna. Erfarenheterna från den utbildningen är mycket god. Eleverna, som kombinerar idrottsträning på elitnivå med gymnasiestudier, lyckas mycket bra — både med studierna och idrotten. Därför föreslår folkpartiet att antalet intagningsplatser på idrottsgymnasierna skall öka. En liknande form för kombination av gymnasiestudier och elitidrott är de s.k. regionala idrottsgymnasierna. Ulf Melin, från moderaterna, och jag har i en motion aktualiserat läget vid de regionala idrottsgymnasierna i de småländska kommunerna Eksjö, Jönköping och Vetlanda. Den studieformen har helt blygsamt kallats ”Små landsmodellen”. En finess med just denna kombinationsmodell är att eleverna inte behöver resa så långt till sin gymnasieort. De kan t.o.m. fortsätta att tävla för sin gamla hemmaklubb. Såväl Sveriges riksidrottsförbund som berörda specialidrottsförbund har tillstyrkt en fortsatt försöksverksamhet enligt ”Smålandsmodellen”. Intagningsnämnderna i regionen anser att denna form av utbildning — ett mellanting mellan idrottsgymnasier med riksintagning och det s.k. hemortsalternativet för idrottande elever — är det bästa studiealternativet för idrottsintresserade ungdomar. Om skolöverstyrelsen godkänner fortsatt försöksverksamhet kan elever som rekryteras utanför resp. gymnasieregion till de regionala gymnasieskolorna beviljas inackorderingstillägg enligt gällande regler. Den poängen är huvudorsaken till reservation nr 13. Jag är mycket besviken på utbildningsutskottets majoritet som inte ställer upp på den här försöksverksamheten. När alla specialbedömare är överens, och när de aktuella kommunerna ställer upp på alla tänkbara sätt med lokaler, lärare och instruktörer, borde staten åtminstone kunna medverka till att några relativt få elever kan få inackorderingstillägg. Ett stöd för reservation nr 13 skulle rädda de regionala idrottsgymnasierna. Värderade talman! Nu erbjuder vi idrottsintresserade ungdomar och ungdomar med särskilt intresse för estetiska ämnen att få satsa på en kombination av gymnasiestudier och intensiv träning i sin specialidrott resp. vissa estetiska ämnen. Folkpartiet föreslår att samma möjlighet skall finnas för satsning på läroämnen som t.ex. matematik, fysik och språk. Visst skulle vi kunna ordna gymnasieskolor med riksintagning för teoretiskt specialintresserade elever likaväl som för idrottsligt eller t.ex. musikaliskt specialintresserade ungdomar? Jag yrkar bifall till reservationerna 11, 13 och 22. Värderade talman! Jag skall kommentera ytterligare en reservation i det här betänkandet. Det gäller reservation nr 16, som handlar om medel för ackvisitörer. Dessa skall speciellt arbeta med att få fram platser på små företag för den arbetsplatsförlagda utbildningen inom försöksverksamheten med treårig yrkesutbildning i gymnasieskolan. Om vi skall få tillräcklig bredd på den här försöksverksamheten, måste vi vara beredda att vidta särskilda åtgärder för att ”ragga upp” alla tänkbara utbildningsplatser. Vi anser att det då är särskilt viktigt att några ackvisitörer satsar speciellt på de små företagen. Värderade talman! Utbildningsutskottets betänkande 1989/90:UbU16 behandlar anslag till fristående skolor på gymnasial nivå m.m. I reservation nr 1 föreslår moderater och folkpartister att statsbidraget till fristående skolor på gymnasial nivå skall vara sådant att det gynnar elevernas möjligheter att välja skola. I vårt förslag anger vi att statsbidraget bör kunna beräknas per elev och motsvara ungefär det belopp som staten betalar för elever i likartad kommunal utbildning. Det förslaget är ett fullföljande av vårt förslag om ett elevrelaterat statsbidrag även för grundskolan. Jag yrkar bifall till reservation 1 i UbU16. Värderade talman! Härmed yrkar jag alltså bifall till samtliga reservationer med folkpartister bland undertecknarna i betänkandena UbU15 och 16 samt i övrigt till utbildningsutskottets hemställan.